Herr talman! Det beslut som riksdagen om en stund kommer att fatta om polisens arbetsformer innebär det s.k. andra steget i ett stort reformarbete för svensk polis. Huvuddragen i reformen syftar till att ytterligare effektivisera polisen och starkare lokalt förankra beslutanderätten över polisverksamheten. Utifrån de prioriteringar av resurser som regering och riksdag varje år beslutar om, får man nu på lokal och regional nivå ett avgörande inflytande över verksamhetens inriktning och resursfördelningen inom polisväsendet. Reformen innebär också en stark förankring av beslutanderätten över polisverksamheten i de lokala polisstyrelserna. De förslag till reformering av polisverksamheten som med dagens beslut genomförs i två etapper bygger, med endast några få undantag, på förslag som vi presenterat från 1981 års polisberedning. Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar från justitieutskottet är enhälligt, utom i frågan om polisprofessuren, som jag skall återkomma till. Det innebär också ett tillstyrkande av regeringens förslag i alla avsnitt. Denna stora politiska enighet om polisreformen är en stor styrka när förslagen nu skall omsättas i praktiskt arbete runt om i landet. Rikspolisstyrelsen och lokala polisstyrelser har också engagerat sig på ett föredömligt sätt för att i det praktiska polisarbetet genomföra reformförslagen. Särskilt viktigt anser jag det vara att lekmännen i polisstyrelserna får möjlighet att ingående informeras om och engagera sig i sina förstärkta roller. Eftersom endast en av de sex motioner som avlämnats med anledning av regeringsförslaget har följts upp med en reservation i utskottets betänkande skall jag kommentera endast den. Det är den moderata motionen 281 med krav på inrättande av en professur vid polishögskolan. Departementschefen har föreslagit att en forskningsverksamhet byggs upp med polisväsendet som ämnesområde. Den bör enligt förslaget också knytas till polishögskolan. Departementschefen uttalar också att denna polisforskning — i varje fall på sikt — bör byggas upp kring en professur i ämnet. I nuvarande läge bör dock, enligt förslaget, verksamheten starta på en något lägre forskningsnivå, och frågan om en professur bör vänta några år. I budgetpropositionen föreslås medel för två tjänster som forskare i ämnet polisforskning vid högskolan samt en administrativ tjänst. Med undantag av moderaterna har justitieutskottet tillstyrkt departementschefens förslag över hela fältet och avstyrkt kravet i motion 281. I utskottets skrivning har vi också instämt i de skäl för ställningstagande i frågan som har utvecklats i proposition 81. Herr talman! Jag vill med de här kommentarerna yrka bifall till förslagen i justitieutskottets betänkande nr 18 på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av min motion, som jag väckte förra året. Den gäller frågan om tvåspråkighet som merit vid antagning till polisutbildning. Flera arbetsgrupper och kommittéer har tagit upp frågan om tvåspråkigheten i samband med rekryteringsfrågor. Man har nämnt polisväsendet som ett exempel på ett område där omfattande kontakter finns med personer som talar andra språk än svenska. Man har påtalat att en generell förordning kan åstadkomma att ifrågavarande meriter beaktas. Jag har läst och läst men inte hittat något konkret förslag i ärendet. Så är också fallet med dagens proposition. Visst har det åstadkommits några uppmjukningar i bestämmelserna, men dessa är inte tillräckliga. Den nordiska språkkonventionen kunde givetvis vara ett steg i rätt riktning. Så har jag tolkat utskottets betänkande. Man måste även formellt kunna ge kunskaper i ett invandrarspråk ett värde. Givetvis bör det vara något av de stora s.k. invandrarspråken. 1981 års polisutredning Rekrytering och utbildning inom polisväsendet har konstaterat ”att poliskårens sammansättning på skilda nivåer även avspeglar det förhållandet att en betydande andel av landets befolkning numera har invandrarbakgrund”. Jag vill påpeka att det i Sverige bor närmare 1 miljon människor som på ett eller annat sätt har invandrarbakgrund. Nu har emellertid utskottet inhämtat uppgifter som jag inte kan kontrollera, men som givetvis måste antas vara sanna. Man säger att polisväsendet tar hänsyn till sökandes invandrarbakgrund, eftersom man tydligen har anställt polisaspiranter med sådan bakgrund. Tvåspråkigheten har således varit en merit. Jag efterlyser emellertid att man mer formellt värdesätter tvåspråkigheten som en merit. Herr talman! Jag får i dag nöja mig med de positiva besked som har framkommit i betänkandet i vad gäller rekrytering av polisaspiranter med invandrarbakgrund. Jag har således inget yrkande.
Herr talman! Jag vill göra en kommentar till Erkki Tammenoksas inlägg. Det ankommer på rikspolisstyrelsen att lägga fast antagningskraven för polisyrket. Polisberedningen arbetade fram förslag till vissa förändringar, bl.a. att värnpliktskravet skulle utgå. Den mjukade också upp vissa andra tidigare gällande krav samt tillskrev arbetslivserfarenhet en ökad betydelse. Detta har också anammats av rikspolisstyrelsen. Enligt uppgift redovisas i beredningens betänkande att man har tagit in aspiranter med invandrarbakgrund från nio länder. Det råder inget tvivel om att tvåspråkighet är en merit. Utskottet har även understrukit att det är av värde att poliskåren företräder ett så brett befolkningsunderlag som möjligt. Det är också riktigt som Erkki Tammenoksa säger att andelen poliser med invandrarbakgrund ökar med åren. Utskottet utgår från att det synsätt som kommer till uttryck i utskottets betänkande även framgent skall prägla rekryteringsarbetet.

Herr talman! I utrikesutskottets betänkande nr 8 konstateras att vår utrikesförvaltning ställs inför nya utmaningar på framför allt det säkerhetspolitiska och det handelspolitiska området. Dessa utmaningar skall mötas med i stort sett oförändrade resurser. Detta ställer stora krav. Svensk utrikesförvaltnings höga klass visas bl.a. genom den smidighet med vilken dessa nya krav har kunnat mötas. Det ger ett högt betyg åt dem som företräder vårt land utåt. Man kan samtidigt konstatera att antalet kvinnor i chefsbefattningar utomlands är mycket lågt. Låt mig uttrycka den förhoppningen att det skall vara möjligt att väsentligt höja det antalet. Jag tror att svensk utrikesförvaltning skulle vinna på det. Vi har ju ett antal kvinnor med mycket goda kvalifikationer. Herr talman! I det aktuella betänkandet från utrikesutskottet behandlas ett stort antal anslag inom utrikesdepartementets område. Om de flesta anslag är partierna i utskottet överens. Konferensen om förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder och nedrustning i Europa medför betydande kostnader och ställer stora krav på utrikesdepartementets personal. Moderata samlingspartiet betraktar denna konferens som utomordentligt betydelsefull, och vi är bekymrade över att resultatet än så länge är så magert. Det kan hända att de som befinner sig bakom kulisserna har en något annan uppfattning. Man kan tycka att åtgärder för att minska spänningen i Europa genom en ökad öppenhet i fråga om militära övningar och förbandsflyttningar entydigt borde ligga i de båda maktblockens intresse. Moderata samlingspartiet försöker att inom konferensen föra fram idéer, som skall kunna häva de låsta positionerna. Vi har också i våra fredsoch nedrustningsmotioner givit en rad konkreta förslag för att kunna öka säkerheten i vårt närområde och i övriga Europa. Vi konstaterar med glädje att dessa förslag nu finns med i förhandlingsarbetet. Vårt parti ägnar betydande tid och resurser för att informera om Stockholmskonferensens viktiga arbete och om andra betydelsefulla freds och nedrustningsfrågor. Enligt vårt sätt att se är detta en självklar del i varje politiskt partis verksamhet. Detta är också bakgrunden till att vi har sagt nej till det föreslagna anslaget till Arbetarrörelsens fredsforum på 130 000 kr. Arbetarrörelsens fredsforum är ett samarbetsorgan mellan LO och det socialdemokratiska partiet med uppgift att delta i arbetet för att skapa opinion för fred och internationell nedrustning. Enligt vår uppfattning bör denna verksamhet finansieras av moderorganisationerna, som i det här fallet har helt unika resurser och dessutom erhåller betydande statsbidrag. För speciella projekt kan medel dessutom sökas ur anslaget Information om fredsoch nedrustningssträvanden. De medel som anslagits för aktiviteter inom detta område har ökat kraftigt de senaste åren, från ca 200 000 kr. i den senaste borgerliga budgeten till drygt 1,6 milj.kr. i den nu löpande budgeten. Nu föreslår regeringen drygt 2,2 milj.kr. Moderata samlingspartiet har accepterat tidigare höjningar men föreslår i år oförändrade anslag. Vi finner detta så mycket mer naturligt som informationen på detta område kommer att kunna förstärkas genom de medel som tillförs genom fredslotteriet, som inbringat 20 milj.kr. Bara ränteinkomsterna från lotteriet medger en fördubblad aktivitet på detta område. Herr talman! Vi har mycket svårt att förstå utskottets behandling av vårt yrkande att de frivilliga försvarsorganisationerna skall ha samma möjlighet som andra organisationer att få stöd av medel från fredslotteriet för ändamål som överensstämmer med de riktlinjer som gäller. När fredslotteriet annonserades medverkade överbefälhavaren. För honom måste det ha framstått som självklart att de frivilliga försvarsorganisationerna, som är en del i den garanti försvaret är för freden, skulle behandlas på samma sätt som alla andra organisationer vid fördelningen av medel från fredslotteriet. Utskottet skriver: ”Enligt utskottets uppfattning bör dock även frivilliga försvarsorganisationer undantagsvis kunna erhålla bidrag Denna särställning kan vi inte acceptera. Den kan på sikt bidraga till uppfattningen att de svenskar som arbetar inom totalförsvaret inte skulle arbeta för freden. Det vore en olycklig utveckling. I samband med försvarsbesluten gör vi ju gemensamma uttalanden om att totalförsvarets främsta uppgift är att vara fredsbevarande.

Här borde de frivilliga försvarsorganisationerna inta en självklar plats. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Låt oss allra först tillsammans glädja oss över att USA och Sovjetunionen efter lång tids uppehåll nu har återupptagit de bilaterala nedrustningsförhandlingarna. Vi upplever ju ofta att vi är i supermakternas händer när det gäller krig och fred. Därför är det oerhört viktigt med allt det fredsoch nedrustningsarbete som bedrivs i världen och i Sverige. Här i riksdagen har vi verkligen ett ansvar att hjälpa till och underlätta arbetet för alla som i Sverige arbetar med dessa frågor, så att de många svenska rösterna från enskilda och organisationer når ut i världen och skapar opinion för fred. Vi underlättar genom att ge ekonomiska resurser. Just fredsfrågan är en av de allra viktigaste frågorna som Sveriges folkrörelser har att arbeta med. Fredsopinionen växer och har blivit en politisk kraft. Det finns bland människor ett starkt engagemang, och många upplever ett påtagligt ansvar att dra sitt strå till stacken. Kvinnorna engagerar sig kraftfullt i fredsarbetet. Flera av de politiska kvinnoförbunden har gått i spetsen för detta arbete. Självfallet har också de organisationer som enbart arbetar med nedrustningsfrågorna gjort ett förtjänstfullt arbete och gör det fortfarande. På senare tid har också olika yrkesgrupper bildats för att arbeta mot kärnvapen och för fred — läkare, ingenjörer, bönder, artister, journalister etc. De kan med sitt yrkeskunnande och sina speciella erfarenheter ge nya bidrag till fredsarbetet, vilket vi redan har erfarit. Men det behövs pengar för deras verksamheter. Kännetecknande är att organisationerna har mycket små ekonomiska resurser till sitt förfogande. Någon generositet från regeringen är inte märkbar, trots att nedrustningsarbetet är så angeläget. Från centerpartiet anser vi det nödvändigt med både en god vilja och ett ökat anslag från statsmakternas sida när det gäller information om fredsoch nedrustningssträvandena. Vi föreslår därför en ökning av detta anslag med 400 000 kr. utöver regeringens förslag, vilket betyder ett anslag på 2 milj.kr. Jag tycker att det är beklagligt att vi har en regering som inte kan göra en objektiv bedömning av fredsinsatserna. Som vanligt är regeringen helt enögd. Det socialdemokraterna gör är bra, och därför skall de ha pengar och ökade medel. Därför skall de favoriseras framför andra. Det är inte så roligt för andra organisationer att arbeta i ett sådant klimat, att inte ha någon ekonomisk trygghet. Men vi har en stor idealitet, och vi förtröttas inte i vårt arbete. Vi vet hur viktigt det är och vilket ansvar vi har när det gäller nedrustningsfrågorna. Arbetarrörelsens fredsforum och Sveriges fredsråd har förts upp bland statsbidragsberättigade organisationer när det gäller fördelningen av ansla Centerns fredsråd utför ett stort arbete när det gäller fredsoch nedrustningsfrågorna. Vi har från centerpartiet inte i någon motion begärt att Centerns fredsråd skulle föras upp på listan, men vi räknar självfallet med anslag ur informationsanslaget. Såväl Arbetarrörelsens fredsforum som Sveriges fredsråd bör jämställas med andra organisationer som har möjligheter att söka och få bidrag till projekt ur anslaget. Genom att vi i centerpartiet föreslår en ökning av anslaget med 400 000 kr. kommer det också att finnas medel både för Arbetarrörelsens fredsforum och Sveriges fredsråd att söka. Självfallet finns det därmed också möjligheter för ökade anslag till båda dessa organisationer som uträttar mycket på nedrustningsområdet. Svenska FN-förbundet har en omfattande verksamhet. Förbundet omfattar 150 organisationer, och jag har haft förmånen att få arbeta med FN-förbundet och få medverka till att bygga upp verksamheten i Gävleborgs län. FN-förbundet är en oerhörd styrka i nedrustningsarbetet, inte minst genom sina många viktiga informationskanaler. Svenska FN-förbundet är den enda organisation som inte erhållit någon som helst ökning av anslaget för det kommande budgetåret. Jag trodde först att det var en miss i utskrivningen, men så var det inte. Regeringen har faktiskt tänkt sig att ställa FN-förbundet vid sidan ordentligt, och socialdemokraterna i utskottet sluter upp på den linjen. Från centerpartiet kan vi inte acceptera det, utan vi kräver en ökning på 170 000 kr. till FN-förbundet. Jag är glad att FN-förbundets ordförande Jan Bergqvist är riksdagsman och därmed har möjlighet att stödja centerreservationen här i kammaren i dag. Jag utgår från att det är en tillfällighet att Jan Bergqvist inte deltog vid behandlingen av denna fråga i utskottet, och jag tror inte att Jan Bergqvist sviker sitt förbund när det kommer till omröstning. Herr talman! I övrigt har vi likartade uppfattningar i de olika frågor som berörs i det aktuella betänkandet. Pär Granstedt kommer att ta upp frågorna om fusionsforskningssamarbetet med EG. Jag skall bara till sist säga att vi från centerpartiets sida har slutit upp kring den socialdemokratiska motionen om anslag till Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala. Som står i motionen har biblioteket inte funktion som ett kommunalt bibliotek, utan det har en riksfunktion. Därför finner vi det rimligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om statsbidrag till biblioteket. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till centerreservationerna i föreliggande betänkande och i övrigt till utskottets bemställan.

Herr talman! Fredsrörelsen är en av de stora folkrörelserna i Sverige och i Västeuropa i övrigt under det senaste decenniet och speciellt under de allra senaste åren av 1980-talet. Det tog litet tid innan det blev samma rörelse här i Sverige som i övriga västeuropeiska länder, och det har naturligtvis både sina historiska och sina geografiska förklaringar.

Men den kom också till Sverige, och vi har under 1980-talet haft en mycket stark fredsrörelse. Det är lätt att instämma med centerns talesman Gunnel Jonäng beträffande de olika yrkesgrupper som ställt upp och dragits in i arbetet och beträffande hur andra fredsorganisationer aktiverat sin verksamhet på ett mycket positivt sätt. Det är därför sorgligt att se hur njuggt regeringen är beredd att behandla dessa organisationer. Det finns här en klar skillnad mellan den socialdemokratiska regeringen och det socialdemokratiska partiet när det var i oppositionsställning. Under den socialdemokratiska oppositionstiden väcktes det en mycket stor, väl genomarbetad motion i dessa frågor, där socialdemokraterna bl.a. mycket hårt förde fram kravet att anslaget till fredsinformation borde räknas upp till I Joo av militärutgifterna i Sverige. När socialdemokraterna väl kom i regeringsställning var de propåerna helt bortglömda. Vi har från vårt partis sida hela tiden påpekat detta, och vi har tagit upp det i år igen. Första året som vi hade en socialdemokratisk regering sade vi: Om man skall komma upp till 1 Zc av militärutgifterna behöver anslaget till fredsinformation vara 20 miljoner. Eftersom vi då tyckte att vi kunde vara litet modesta föreslog vi att vi skulle sikta på att under en femårsperiod komma upp i nästan 20 miljoner och anslå fyra miljoner per år till detta ändamål. Det är därifrån den siffran har kommit. Vi hade alltså tänkt oss att man successivt skulle lägga på ett par miljoner varje år för att komma upp till 1 Zoo av de svenska militärutgifterna. Eftersom militärutgifterna i år är 23 miljarder, blir 1 Joo av det följdriktigt 23 miljoner. Egentligen skulle man behöva öka på upptrappningen för att inom rimlig tid komma upp till 1 Zoo. Vi har emellertid nöjt oss med att kräva att vi skall komma upp i samma nivå som vi begärde förra året och därför yrkat på en ökning av anslaget med 2,4 milj.kr. Det är ganska litet pengar jämfört framför allt med militärutgifterna men även med vad som läggs på vissa andra områden i samhället. Vi beklagar att socialdemokraterna i regeringsställning inte står för vad de lovade i opposition. Vi kan bara hoppas att de många socialdemokrater som ute i samhället är verksamma i fredsarbetet så småningom kan förmå sitt parti att svänga till en mer positiv inställning i dessa frågor. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservation nr 6. Vi har i vår motion också tagit upp Svenska fredskommitténs anslagsyrkande. Svenska fredskommittén är en av de äldre fredsorganisationerna i Sverige. Den tillkom under 1950-talets motstånd mot svenska atomvapen och har haft, och har fortfarande, en mycket bred anslutning av arbetarrörel sens organisationer. Men under hela den tid som anslaget för information om fredsoch nedrustningssträvanden har funnits har inte Svenska fredskommittén beviljats något organisationsstöd. Något motiv för detta har inte lämnats. Däremot har andra organisationer, som är yngre, mindre och har en sämre organisationstäthet i Sverige, beviljats anslag. Det ligger en poäng i den kritik som här har framförts från moderat och centerpartistiskt håll mot att Arbetarrörelsens fredsforum utan vidare, på ett bräde, får ett mycket kraftigt anslag första gången man ansöker om bidrag. Den organisationen har inte något organisationsnät ute i landet. Det finns inga lokalorganisationer, och den engagerar ingen rörelse. Det är i stort sett bara ett sekretariat här i Stockholm. Vi menar att Svenska fredskommittén har blivit orättvist behandlad, och vi efterlyser fortfarande motiv till att organisationsstöd inte beviljas. Om man tycker att samarbetet med världsfredsrådet utgör ett politiskt hinder, borde man gå ut och klart säga detta. Svenska fredskommittén samarbetar i fredsamgrupper över hela landet mycket aktivt med alla andra fredsorganisationer. Svenska fredskommittén drar i de sammanhangen i många fall ett mycket stort lass och gör ett omfattande organisatoriskt arbete. Jag efterlyser från Bengt Silfverstrand, som snart går upp i talarstolen, motiven till att Svenska fredskommittén inte får några pengar, när andra organisationer som är yngre, har en sämre organisationsstruktur och som har en mindre rörelse bakom sig kan få anslag. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall också till vår andra reservation till utrikesutskottets betänkande, reservation nr 3.

Herr talman! Trots begränsade ekonomiska förutsättningar har det varit möjligt att inom ramen för UD:s budget öka insatserna på flera områden. Med anknytning till den debatt som fördes tidigare i dag kan vi slå fast att insatserna på det handelspolitiska området förstärks och att den exportfrämjande verksamheten byggs ut. Ökade resurser ställs till myndigheternas och utrikesdepartementets förfogande för att klara den ökade anhopningen av antalet invandraroch flyktingärenden. Som exempel på exportfrämjande åtgärder kan nämnas den försöksverksamhet med fyra s.k. koordinatörer som inletts på vissa u-landsmarknader för att stödja svenska företags exportansträngningar. Denna ökade ambitionsnivå har kunnat uppnås samtidigt som det sparmål för utrikesförvaltningen som uppsattes för tre år sedan nu är på god väg att uppfyllas. De allmänpolitiska deklarationer som gjorts av Gunnel Jonäng och andra kan vi helt instämma i. Det behövs därför inte någon debatt om detta i dag. Det råder en bred politisk enighet i dessa hänseenden, och jag skall därför i mitt inlägg inskränka mig till att kortfattat kommentera de nio reservationer rörande vissa andra avsnitt som fogats till utskottets betänkande. Vänsterpartiet kommunisterna reserverar sig åter mot att Sverige skall lämna ekonomiskt bidrag till IDB, den interamerikanska utvecklingsban ken. Förvisso kan det med fog riktas kritik mot flera av de beslut om lån som fattats inom ramen för bankens verksamhet, och självfallet har vi både rätt och skyldighet att reagera mot den styrning av verksamheten som förekommer från USA:s sida. Men det står samtidigt helt klart att IDB har stor betydelse för många låntagarländer i Latinamerika, vilka har svårigheter att på de vanliga kapitalmarknaderna komma i åtnjutande av lånemedel till utvecklingsprojekt. Inom ramen för ett särskilt program finns det nu också möjlighet för hårt skuldtyngda länder att på mer flexibla utlåningsvillkor få tillgång till välbehövliga kapitalresurser. Sverige bidrar bäst till att stödja integrationssträvanden och en utveckling mot ekonomiskt oberoende i regionen genom att vara med och påverka i de organ där beslut av det här slaget fattas. I andra sammanhang kritiserar vi ju starkt länder som dragit sig ur eller som håller på att dra sig ur vissa FN-organ, och vi hävdar även där att vi gör den bästa insatsen genom att finnas med i de sammanhang där beslut fattas som är väsentliga för många ekonomiskt utsatta latinamerikanska länder. Låt mig sedan få korrigera påståendet i reservation nr 1 att den exekutivdirektör som representerar Sverige i IDB:s direktion har tillstyrkt lån som Sverige motsatt sig. Det rätta förhållandet är att den åberopade exekutivdirektören representerar flera länder förutom Sverige. I de fall som vpk åsyftar i sin reservation har Sverige helt enkelt inte fått igenom sina krav. Vi har fått vika oss för andra länders uppfattningar, vilket ingalunda är ovanligt i internationella sammanhang av det här slaget. Herr talman! Jag ber att få yrka avslag på reservation nr 1. Reservationerna nr 2, 3,4, 5,6, 7 och 8 behandlar samtliga anslagsområdet Information om mellanfolkligt samarbete, nedrustningssträvanden och andra utrikespolitiska frågor. Jag kommenterar därför reservationerna i ett sammanhang. Motionärerna från centern, moderata samlingspartiet och vpk har synpunkter på såväl principerna för anslagets användning som på anslagets storlek och fördelningen till olika organisationer. Här har från flera håll talats om njugghet. En objektiv bedömning har saknats, säger Gunnel Jonäng. Jag vet inte vilka anspråk man har, när man i sin argumentering använder den här typen av överdrifter. Låt mig erinra om att det totala anslaget har fått ytterligare ca 1 milj.kr. De 7,4 milj.kr. som anslaget omfattar innebär en ökning med 14 4 i förhållande till innevarande budgetår. Jag vet inte om uppfattningen att det är en njugghet att öka anslaget med 14 96 kan vinna särskilt stor trovärdighet; jag tror det knappast. Många talare har här varit inne på och kommenterat den särskilda anslagsposten Information om fredsoch nedrustningssträvanden, varifrån väldigt många organisationer får särskilt projektstöd. Tittar vi närmare på detta anslag finner vi att det ökat med 300 000 kr., en ökning med ungefär 20 70. Jag vet inte, herr talman, vilka anspråk man har när man betraktar en ökning på 20 26 som en njugghet. Detta kan vara en nyttig tankeställare för de motionärer som vill göra gällande att regeringen inte tagit tillräckligt stor hänsyn till den opinion som finns ute i landet när det gäller fredsoch nedrustningssträvanden. Det är väl egentligen bara moderata samlingspartiet som svävar på målet när det gäller fredsrörelsens betydelse. Annars tror jag att det finns en bred partipolitisk enighet i dessa frågor. Vad gäller den särskilda anslagsposten Information om fredsoch nedrustningssträvanden är det ett faktum att väldigt många organisationer får stöd från detta anslag. När jag tittar efter närmare så hittar jag centerorganisationer på flera ställen. När det gäller centerns vilja att söka stöd permanent från det stora organisationsanslaget skulle jag vilja säga till Gunnel Jonäng: Välkommen i det gröna nu när snön och isen börjar smälta! Det står ju var och en fritt att lämna in ansökningar, som naturligtvis seriöst skall prövas om ändamålen uppfyller de kriterier vi förknippar med detta anslag. Sedan kan man — och det respekterar vi — ha olika meningar om de avvägningar som gjorts vid fördelningen av anslag mellan olika organisationer. Det är riktigt att kretsen av organisationer som erhåller stöd har utökats med två — Sveriges fredsråd och Arbetarrörelsens fredsforum. Det är svårt att dra gränser, men dessa organisationer har en mycket bred förankring. Oswald Söderqvist har ju inte reserverat sig på vpk:s vägnar — inte heller någon annan har reserverat sig — mot att exempelvis Arbetarrörelsens fredsforum får pengar. Det tycker jag att man i konsekvensens namn borde ha gjort, när man har invändningar. Jag undrar om inte LO-sektioner, arbetarkommuner, socialdemokratiska föreningar, kvinnoklubbar, ungdomsklubbar osv. runt om i vårt land måste anses vara bred förankring. Sanningen är den att just de två organisationer som nu inlemmats i kretsen av dem som får stöd till punkt och pricka uppfyller kriterierna i det avseendet och är väl jämförbara med övriga organisationer som redan tidigare finns på listan. Från moderaternas sida har man hävdat att det inte är rimligt att Arbetarrörelsens fredsforum får dessa pengar, eftersom det är en arbetsgrupp inom LO och SAP. I mycket snäv mening är det korrekt att det är en arbetsgrupp. Jag har redan beskrivit vilken förankring Arbetarrörelsens fredsforum har. Det är faktiskt på det sättet, Ivar Virgin, att moderorganisationerna redan bidrar i mycket stor utsträckning. Det handlar om 800 000 900 000 kr. som ges direkt via LO och SAP. Det är kanske taget något i underkant — jag har i varje fall inte tagit till i överkant. Det är väldigt vanligt att organisationer som finns på listan får anslag från många olika håll. Det finns ingen anledning att diskriminera Arbetarrörelsens fredsforum i de här avseendena. Jag kan gärna medge att avgränsningen är svår. Att Svenska fredskommitténinte har kommit med på listan innebär ju inte att den går miste om pengar. Kommittén har fått bidrag ur det speciella projektanslaget och kommer sannolikt också att få bidrag i fortsättningen. Det är väl möjligt att den någon gång — det är svårt att säga i dag — också kan komma upp på listan, om det nu är speciellt eftersträvansvärt. Det viktigaste måste väl ändå vara att man får pengar till den verksamhet man:-så ambitiöst bedriver och som vi är överens om skall kunna bedrivas med så generösa anslag som möjligt också i fortsättningen. Jag vill yrka avslag också på reservation 3, som har avgivits av vpkrepresentanten i utskottet och som gäller informationsmedel till Svenska fredskommittén. Det är bara frågan om vilken pott man skall ta pengarna ur. Reservationerna 2 och 4, som gäller anslaget för mellanfolkligt samarbete, har jag delvis kommenterat. Vad det handlar om från både centerns och moderaternas sida är att ta med ena handen och ge med den andra. I det här fallet tar man från Arbetarrörelsens fredsforum, och bakom det ligger bara litet lätt dolda politiska skäl, tycker jag mig märka i anförandena. De pengarna vill vi i stället ge till FN-förbundet, säger Gunnel Jonäng, och moderaterna vill koppla in andra organisationer, i en annan reservation visserligen. Låt mig då bara få säga att det inte är korrekt att FN-förbundet har blivit snävt behandlat och inte fått ökade anslag. FN-förbundet har i själva verket fått en normal uppräkning. Att det tycks som om beloppet är oförändrat beror på en synvilla. 1984 86. Låt mig sedan också konstatera att FN-förbundet får drygt 1 800 000 kr. Förbundet är väl värt detta, men kom bara inte och påstå att det är någon njugg behandling det har blivit utsatt för. Därmed kan jag också yrka avslag på reservationerna 2 och 4. Beträffande reservation 5 tycker jag att det är väl använda pengar när vi har ökat posten för information om fredsoch nedrustningssträvanden med 20 20. Någonstans måste det ju finnas en gräns, och med samma motivering kan jag yrka avslag på reservationerna 5 och 6. När det gäller fördelningen av fredslotteriets medel vill moderaterna enligt reservation 7 att de frivilliga försvarsorganisationerna också skall kunna komma i åtnjutande av dessa medel. Vi tycker ju att man inte skall sätta några snäva gränser och har sagt att det skall vara möjligt i vissa fall att få pengar, men frivilligorganisationerna får 75 milj.kr. till sin verksamhet över ett annat departement, och då tycker vi att de har blivit synnerligen väl behandlade. Det är alltså tio gånger så mycket pengar som det finns totalt på det anslag vi nu diskuterar. Med detta yrkar jag avslag också på reservation 7. I reservation 8 hakar centern på en socialdemokratisk motion, och det kan kanske i ett kortsiktigt politiskt-taktiskt perspektiv fröjda en del. Från socialdemokratisk sida ansluter vi oss till uppfattningen att det skall vara möjligt för Dag Hammarskjöldbiblioteket att få statliga medel, och sådana utgår också från kulturrådet. Den här frågan kommer senare att behandlas i en särskild proposition, om litteraturstödet, och vi får då anledning att återkomma till den. Därför behöver vi knappast tvista på den punkten. Vi har samma grunduppfattning om vad som skall gälla. Slutligen, herr talman! Reservation 9 berör en helt annan sak, nämligen fusionssamarbete med Gemensamma marknaden, EG. Vi tycker att det är bra att vårt land finns med på de områden där forskning och utveckling för framtiden äger rum.

Sverige gör också på det här området den bästa nyttan genom att finnas med och försöka hålla sig underrättat om huruvida nya rön kan leda fram till ett genombrott på detta område. Även de som hyser skepsis om våra möjligheter borde kunna ansluta sig åtminstone till den utvärdering som vi så småningom kommer att göra av de här aktuella projekten. Jag yrkar härmed också avslag på reservation nr 9 och bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter i betänkande nr 8.

Herr talman! Bengt Silfverstrand säger att moderaterna svävar på målet när det gäller fredsaktiviteter, men jag tycker faktiskt att det är socialdemokraterna som gör det, nämligen när de diskriminerar de frivilliga försvarsorganisationerna vid fördelningen av de pengar som har influtit från fredslotteriet. Han pekar på att de frivilliga försvarsorganisationerna får 75 miljoner i anslag, men det är ju för utbildning, dvs. för den ordinarie verksamheten. Här gäller det möjligheterna att söka medel för att kunna gå ut med information om fredsoch nedrustningsfrågor, och det är en annan sak. Vi kan inte begripa att dessa organisationer skall vara diskriminerade vid medelsfördelningen i detta avseende. Man kan fråga: Arbetar inte de här organisationerna för fred? Enligt vår bestämda mening utgör de frivilliga försvarsorganisationerna en stor fredsrörelse. Det finns ytterligare ett skäl att verkligen ta upp den här frågan, nämligen det sätt på vilket man marknadsförde fredslotteriet. Bl. a. Werthén uttalade att en av anledningarna till att han ställde upp för detta var att han såg de frivilliga försvarsorganisationerna som en stark fredsfaktor, och det gällde även det svenska försvaret i största allmänhet. Vidare tog Bengt Silfverstrand upp gränsdragningsfrågor. Det tycks ju inte ha varit några större gränsdragningsproblem när det gäller fördelningen av pengar till Arbetarrörelsens fredsforum. Det var tydligen så gott som självklart att den här organisationen skulle få bidrag. Jag tycker faktiskt att det är de politiska partiernas fullständigt självklara uppgift — jag understryker det — att verka för information i de här frågorna. Om sedan ett speciellt projekt har en annan karaktär, en högre storleksordning, kan det vara rimligt att man för det får söka medel från det stora anslaget. Vi vänder oss dock mot specialdestinerade anslag av den typ som regeringen här har föreslagit.
Herr talman! Bengt Silfverstrand hälsade mig välkommen i det gröna. Så väldigt grönt lär det inte bli i vårt land förrän vi får en regering av annat slag än den som vi har nu. Då kan vi också hoppas på att vi får mer objektiva bedömningar när det gäller bidrag i de här frågorna. Bengt Silfverstrand säger att det inte finns någon anledning att diskriminera Arbetarrörelsens fredsforum. Nej, det tycker inte jag heller. Det finns det verkligen inte. Jag har samma uppfattning. Men däremot tycker socialdemokraterna att det finns anledning att diskriminera andra, och det ställer jag inte upp på. Det är trist att socialdemokraterna inte kan se till arbetet som bedrivs, utan i första hand ser till vilka som bedriver arbetet. Bengt Silfverstrand säger att centerpartiet i sin reservation tar med den ena handen och ger med den andra. Det är fel. Vi har faktiskt begärt en ökning av anslaget med 400 000 kr. och vi menar att Arbetarrörelsens fredsforum skall ha samma möjligheter som andra organisationer till projektbidrag. Det är rimligt, och det innebär inte att vi tar med den ena handen och ger med den andra. Det var mycket av optiska villor i Bengt Silfverstrands anförande. Men det är man rätt van vid från socialdemokraterna i dag. Bengt Silfverstrand räknar med procentsatser. Men se till det totala anslaget! Se till hur litet det anslaget är, 8,5 miljoner ungefär, jämfört med allt det arbete som uträttas. Jag menar att detta är nålpengar. Inte är det mycket att berömma sig av. Vi i centerpartiet försöker att öka på det här anslaget så gott vi kan. Vi är inte heller helt till freds. Vi skulle vilja gå längre. Sedan talade Bengt Silfverstrand om optiska villor när det gäller FN förbundet. Det är intressant. Regeringen får försöka att skicka med litet förklaringar till de propositioner som läggs fram. Såvitt jag kan läsa i propositionen står det mycket klart och tydligt att Svenska FN-förbundet får en oförändrad anslagstilldelning. Det är den enda organisationen av alla som får det. Det är ett faktum. Det är faktiskt, Bengt Silfverstrand, mycket stor skillnad på att få ett organisationsbidrag som beslutas av riksdagen och på att få ett projektbidrag. Socialdemokraterna favoriserar sina egna på det här viset och diskriminerar andra organisationer, som uträttar ett lika gott arbete.

Herr talman! Jag vill säga något om njuggheten och vilka anspråk man skall ha för att inte tala om njugghet. Det beror på vad man jämför med. Om man, som Bengt Silfverstrand gör och som redan har nämnts här, jämför med föregående års anslag och talar om procent och att man kommer upp till 20 20, är det en sak. Men om man jämför med vad socialdemokratiska partiet sade i opposition, att bidraget skulle utgöra 1 oo av militärutgifterna — det var en mycket bra motion som lades fram av socialdemokraterna den gången — är det en helt annan sak. När man sedan kom i regeringsställning och hade möjlighet att genomföra detta — det är inga stora summor det rör sig om - men inte gör det, då är det motiverat att tala om njugghet. Vi måste vara litet ärliga i debatten och inte försöka att förvränga saker och ting. Annars kommer vi snett, och det inger inget förtroende, Bengt Silfverstrand. Det finns ingen som arbetar med fredsfrågor i Sverige i dag, oavsett vilken organisation eller yrkesgrupp det än gäller som sysslar med de här frågorna, som inte är djupt besviken över att inte socialdemokraterna ställde upp för det som lovades i oppositionsställning. Alla vet om det — det är välbekant i samtliga organisationer som sysslar med de här frågorna. Nej, vi skall inte diskriminera Arbetarrörelsens fredsforum. Vi inom vårt parti är inte alls inne på den tankegången, och därför fann vi heller inte anledning att avge reservation på den här punkten. Men medge ändå, Bengt Silfverstrand, att intrycket blir ganska märkligt, om vi tittar på den här tabellen, något som vi också framhållit i vår motion. Det anslås 8,5 milj.kr. till de här ändamålen. Av de pengarna går, som vi har haft sagt i motionen, nästan 7 milj.kr. till tre stora organisationer. Det är utrikespolitiska institutet, Svenska FN-förbundet och nu även Arbetarrörelsens fredsforum. Här gäller det alltså 7,5 miljoner av dessa 8,5 miljoner, och alla de övriga fredsorganisationerna får dela på de ca 2 miljoner som återstår! Av tabellen framgår vidare att gamla organisationer som Svenska fredsoch skiljedomsföreningen — jag tar den som exempel, för den har funnits i mer än 100 år här i landet — får 130 000 kr. i år. Arbetarrörelsens fredsforum, som nyss har bildats och söker anslag för första gången, får lika mycket!

Herr talman! Ivar Virgin återkommer med sitt påstående om att de frivilliga försvarsorganisationerna skulle diskrimineras. Han hävdar först att man inte kan plocka in de 75 miljoner som de frivilliga försvarsorganisationerna får via försvarsdepartementet — alltså genom ett annat anslag — därför att det här gäller en annan del av organisationernas verksamhet. Ungefär 30 sekunder senare ställer Ivar Virgin i sitt anförande frågan: Arbetar inte de frivilliga försvarsorganisationerna för fred? Svaret på den frågan är: Jo visst, men då använder ju organisationerna de 75 miljonerna för fredsarbete. Och eftersom dessa organisationer har förhållandevis mer pengar till sitt förfogande finns det ingen anledning att de, generellt åtminstone, skall få vara med och konkurrera om betydligt knappare summor på andra områden. — Vi kanske får be om litet logik i argumenteringen i fortsättningen, så blir det lättare och debatten kanske blir något kortare. Till Gunnel Jonäng vill jag säga, att det egentligen inte finns någon anledning att polemisera, när vi är överens och har samma grunduppfattning. Jag har ärligt och uppriktigt sagt att vi kan diskutera avvägningarna. Det är svårt att säga vad som är korrekt. Vi kan bara konstatera att den som inte fått pengar av det ena slaget — i det här fallet organisationsstöd — har ganska generöst kommit i åtnjutande av medel när det gäller projektanslag. Jag kan nämna Centerns fredsråd, Jönköpings CUF-distrikt, Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Sveriges nationalkommitté av OMEP. Jag har för mig att Vuxenskolan har en viss anknytning till centerpartiet. Nog finns det generositet från regeringens sida på det här området, och jag tycker det är onödigt att polemisera om det man i grunden är överens om. Slutligen: Oswald Söderqvist återkommer med samma argumentering som de borgerliga partiernas företrädare mot Arbetarrörelsens fredsforum, men fortfarande har han inte kurage att gå på de borgerligas reservation. Jag tycker att hederligheten, som Oswald Söderqvist själv använt som argument i debatten, skulle bjuda honom att ställa upp på de borgerliga partiernas nedrustningssträvanden — i det här fallet när det gäller att ta pengar från Arbetarrörelsens fredsforum. Jag väntade mig inte att vpk så lätt skulle hamna i den borgerliga fållan i en så viktig debatt som denna. Vi har sannerligen inte diskriminerat någon. Jag upprepar — och då vänder jag mig också till Oswald Söderqvist — att man får pengar från projektanslagen i den mån man inte kommit i åtnjutande av organisationsstöd.

Herr talman! Bengt Silfverstrand återkommer till de frivilliga försvarsorganisationerna. Han måste ha läst vår reservation slarvigt. Där står tydligt att det handlar om att de stora frivilliga försvarsorganisationerna skall komma i åtnjutande av stöd för sitt upplysningsarbete i anslutning till de internationella nedrustningssträvandena. Det är skrivet med hänsyn till vad utrikesministern sade i ett interpellationssvar den 29 november förra året. Han sade då att de här pengarna skall användas till förmån för fredsarbete som bedrivs av folkrörelser och andra ideella organisationer, vilkas syfte är upplysning, fostran, utbildning och utvecklingsarbete rörande fredsoch nedrustningssträvandena. Jag kan inte begripa att de frivilliga försvarsorganisationerna inte skall kunna få söka bidrag ur fredslotterimedlen just för att bidra till upplysning på det här området. Varför skall de vara diskriminerade? Jag kan icke begripa det. Socialdemokraterna som organisation får ju betydande statsbidrag. Ni har ändå skaffat er garantin på 130 000 kr. till Arbetarrörelsens fredsforum och dessutom möjlighet att på andra sätt ansöka om bidrag för att bedriva upplysning med fredslotteripengarna. Varför skall de frivilliga försvarsorganisationerna inte ha samma möjlighet? För mig är det fullständigt självklart att de skall ha den möjligheten. Just den olika behandlingen av olika organisationer är enligt mitt sätt att se allvarligt, därför att den kan spegla en uppfattning om att de frivilliga försvarsorganisationerna inte är värdefulla, inte sysslar med viktiga frågor. Just att de är fredsorganisationer borde snarare ge dem en gynnsammare ställning än andra organisationer och inte en ogynnsammare. Skevheten borde snarare gå åt det hållet.

Herr talman! Jag vill först till Bengt Silfverstrand säga att jag noga har gått igenom Svenska FN-förbundets anslagsframställning. Förbundet har begärt en ökning med 450 000 kr., som man mycket väl motiverat i sin mycket ambitiösa anslagsframställning. Detta är ett faktum. Ett faktum är också att det av propositionen framgår att det är ett oförändrat anslag Svenska FN-förbundet får. Jag beklagar det, med den kännedom jag har om förbundet och dess arbete. Bengt Silfverstrand räknade upp CUF-organisationen och olika lokalavdelningar av den som fått stöd. Men det är ju inte det det handlar om. Det finns naturligtvis också socialdemokratiska lokalavdelningar osv. som fått stöd. Och det är självklart att de skall ha projektbidrag när de har en verksamhet att redovisa som regeringen anser är värd att stödja. Men vad det handlar om nu är vilka som skall ha organisationsbidrag, vilka som skall ha den trygghet som det innebär att genom propositionen och ett riksdagsbeslut få bidrag till sin verksamhet. Det är klart att det är en trygghet att få ett beslut här i dag. Här i dag får Arbetarrörelsens fredsforum ett beslut om sina pengar. Man kan då arbeta och planera. Vi andra får finna oss i en helt annan ordning, som inte skapar någon vidare trygghet för oss. Det är en diskriminering — jag upprepar det - och det förvånar mig faktiskt inte, för det är numera socialdemokratisk kutym: det socialdemokraterna gör är bra, och det favoriseras i alla sammanhang.
Herr talman! Bengt Silfverstrand skall inte ta i så förfärligt hårt som han gjorde här nyss. Det finns ingen anledning att låta så indignerad som han gjorde. Jag har, som jag tidigare sade, inte diskriminerat Arbetarrörelsens fredsforum — jag tycker att organisationen skall ha pengar. Jag bara konstaterar faktum, att av detta mycket knappa anslag får Arbetarrörelsens fredsforum första gången man söker pengar en mycket stor pott att röra sig med. Det måste man naturligtvis observera och även ha rätt att påpeka. Jag tycker sedan att Bengt Silfverstrand som socialdemokrat skall vara mycket försiktig med att tala om att vpk har gått tillsammans med de borgerliga partierna, satt sig i högerburen eller något liknande. Får jag bara i all blygsamhet och enkelhet påminna om, Bengt Silfverstrand, att ni alldeles nyligen var med om att öka de militära anslagen tillsammans med de borgerliga partierna till den mycket höga nivå som de nu är uppe i. Det hade varit bra om ni hade vidhållit ert löfte från er oppositionstid om att 1 Zoo av militärutgifterna skulle gå till det vi nu diskuterar. Då hade detta anslag ökat litet. Men det löftet har ni inte hållit. På den punkten har ni inte heller fått med er de borgerliga partierna. Därför tycker jag att Bengt Silfverstrand skall ta det litet lugnt när han diskuterar den här frågan. Jag vill gärna få en kommentar till hur det kommer sig att ni inte nu ställer er bakom de mycket bra krav om 1-promillemålet, som ni tidigare framförde i er partimotion. Nu är ni mycket långt från det målet när det gäller anslag till information om fred och nedrustning. Kommentera det i stället för att försöka vända uppmärksamheten mot andra saker!
Herr talman! För de frivilliga försvarsorganisationer, Ivar Virgin, som i och för sig gör ett mycket förtjänstfullt arbete och även bedriver fredsarbete står 75 milj.kr. till förfogande för den totala verksamheten. Nu diskuterar vi ett anslag som totalt omfattar en tiondel därav. I den situation med knappa ekonomiska resurser som råder är det naturligt att man prioriterar och ger stöd åt de organisationer som bäst behöver det. Jag anser att särskilt organisationsstöd skall utgå till organisationer med en bred kontaktyta, och det finns ett antal sådana. Jag tänker på Svenska FN förbundet, Stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén, Europainstitutet, Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, Arbetsgruppen för svensk folkriksdag för nedrustning, Sveriges fredsråd och Arbetarrörelsens fredsforum. Det är samarbetsorgan som arbetar över ett mycket brett fält. Det är anledningen till att de får organisationsstöd. De centerorganisationer som Gunnel Jonäng nu påstår är diskriminerade har också möjlighet att påvisa att de har en sådan bred förankring. I själva verket är dessa organisationer väl tillgodosedda med stöd för det arbete som de utför och de projekt som de har lanserat. Jag vill än en gång slå fast att FN-förbundet har blivit väl tillgodosett och fått en höjning av anslaget för sin reguljära verksamhet. Anledningen till att beloppet totalt sett är oförändrat beror på att man fick ett engångsanslag för rationaliseringar under innevarande budgetår. Det beloppet har man nu räknat bort. Det kan naturligtvis finnas olika uppfattningar om hur beloppen skall beräknas, men då skall man säga det i stället för att polemisera och påstå att man inte har fått ett ökat anslag för sin verksamhet, för det har man i praktiken fått. Låt mig slutligen till Oswald Söderqvist säga att jag inte alls är indignerad utan snarare förvånad över att vpk för tredje gången i den tredje repliken hamnar på den borgerliga sidan när det gäller att framföra kritik mot att Arbetarrörelsens fredsforum skall få pengar. Jag trodde att även vpk hade viss kontakt med den organisationen. Sedan lyckas inte Oswald Söderqvist komma ifrån det umgänge med de borgerliga partierna som han nu skäms för genom att i sin slutreplik säga: mindre åt generalerna. Det hjälper liksom inte när man en gång har satt sig i vagnen. Vi har lämnat bidrag så långt de ekonomiska resurserna har medgett.

Herr talman! När jag tidigare under debatten lyssnade på Bengt Silfverstrands utläggning om IDB, kunde jag inte låta bli att göra det med ett visst intresse. Även om tiden går, är det ju inte så förfärligt många år sedan vi kunde höra socialdemokratiska talare i denna talarstol med fantastiskt moraliskt patos bryta staven över den icke-socialistiska regeringen, som gick armkrok med de latinamerikanska diktatorerna genom att gå med i IDB. Någonting mer förkastligt än detta IDB-medlemskap kunde socialdemokraterna på den tiden inte tänka sig. Nu får vi höra hur Bengt Silfverstrand med entusiasm beskriver betydelsen av det svenska IDB-medlemskapet och framhåller vilken stor roll det svenska IDB-medlemskapet har för frigörelseprocessen i Latinamerika. Flexibilitet är naturligtvis en god egenskap, men när man märker hur dramatiskt de socialdemokratiska uppfattningarna kan förändras från det socialdemokraterna befinner sig i oppositionsställning till det de hamnar i regeringsställning, undrar man om inte flexibiliteten ibland går litet väl långt. Det var egenligen inte av denna anledning som jag begärde ordet utan för att tala om en i detta sammanhang litet udda anslagspost i detta betänkande, nämligen de 42 milj.kr. i genomsnitt per år som skall anslås till fusionssamarbete med EG. Det är en ganska udda post i detta betänkande. Rimligen borde ju pengarna för fusionsforskning räknas till den svenska energiforskningssatsningen och alltså ingå i det svenska energiforskningsprogrammet. Det gjorde de också under många år, men nu har de flyttats över till utrikesdepartementets fögderi. Vad kan då anledningen till denna egendomliga manöver vara?

Drygt 40 milj.kr. om året är en stor post jämfört med vad vi satsar på forskning kring andra alternativa energikällor, som kan få betydelse på sikt. Det gäller ett forskningsområde med betydande osäkerhet. Om denna forskning över huvud taget ger några resultat vet vi inte. Om den gör det, kommer det med all sannolikhet att ske mycket långt fram i tiden. Vi har ingen aning om vilka ekologiska problem som i framtiden eventuellt kan vara förknippade med användningen av fusionsenergi, om det någonsin blir någon fusionsenergi. Vi vet att det gäller en oerhört storskalig energikälla och att det är fråga om processer där radioaktiva produkter förekommer. Det finns alltså en lång rad stora osäkerhetsfaktorer. I själva verket saknas någon saklig motivering för att Sverige skall satsa forskningsmedel av denna storlek på detta projekt. Med saklig motivering menar jag då en motivering, som skulle gå ut på att detta forskningsarbete kan tänkas ge så stor avkastning och vara till så stor nytta för Sverige att man därför bör satsa pengarna. Av den anledningen har man lyft ut detta ur energiforskningsprogrammet. Fusionsforskningen tålde inte konkurrensen i prioriteringen med andra forskningsområden, som gäller alternativa energikällor. Vad som är kvar såsom motivering är då att det är bra med samarbete. Som man framhåller i utrikesutskottets betänkande är det bra med ett samarbete också utanför frihandelsavtalet med EG. Visst är det bra att vi samarbetar, men samarbetet skall inte vara ett självändamål. Vad som gör samarbete bra är naturligtvis det man samarbetar om, att man samarbetar om någonting nyttigt och vettigt. I det här fallet finns det alltså inte några sakskäl för att satsa så stora resurser på denna forskning i sig. Kvar står bara samarbetet som självändamål, och då tror jag faktiskt att vi borde kunna använda resurserna för bättre projekt när det gäller samarbete med EG, gärna på energiforskningsområdet. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till den centeroch vpk-reservation som tar upp denna fråga och i övrigt till de centerreservationer som finns fogade till betänkandet.
Herr talman! Det finns ingen anledning att ta upp en ny IDB-debatt. Låt mig bara konstatera att centern står bakom majoritetsskrivningen. När det gäller flexibilitet kan jag bara säga att jag förde fram de negativa aspekter som socialdemokraterna hela tiden har lagt på medverkan i IDB, men jag konstaterade också att det betyder väldigt mycket för vissa länder att vi är med där. Det är det som har gjort att vårt slutgiltiga ställningstagande har blivit att vi skall verka där så bra och effektivt som det över huvud taget är möjligt. Pär Granstedt visade själv upp en stor flexibilitet när det gällde synpunkterna på internationellt samarbete. Hans resonemang gick väl inte heller riktigt logiskt ihop. Han talade sig varm för att Sverige skall medverka i internationellt samarbete när det gäller fredsoch nedrustningssträvanden, men inte när det gäller forskning och utveckling på sådana områden som är kontroversiella och där vi här i landet har olika uppfattningar; jag respekterar givetvis Pär Granstedts och centerns uppfattning i den här frågan. Men Pär Granstedt säger: Vi vet ju inte ens om det ger några resultat. Nej, men låt oss i internationell samverkan ta reda på om detta forskningsoch utvecklingsarbete ger några resultat. Först skall vi göra ett utvärderingsarbete, och därefter skall vi ta ställning till om det är värt att fortsätta, eller om vi efter en avslutad etapp skall hoppa av samarbetet. Så tror jag att man konstruktivt måste samarbeta på det internationella planet också i kontroversiella frågor.
Herr talman! När det gällde IDB ville jag inte ta upp någon debatt om sakfrågorna, utan det intressanta, som jag tyckte var värt att notera till kammarens protokoll, var den helomvändning som socialdemokraterna har gjort i IDB-frågan. När Bengt Silfverstrand framhåller betydelsen av det svenska IDB-medlemskapet för många latinamerikanska länder, vill jag påminna om att det var ett huvudargument som den dåvarande ickesocialistiska regeringen framhöll på sin tid och som socialdemokraterna då med emfas avvisade. Nu har alltså socialdemokraterna tagit upp det argumentet, och det är väl bra i och för sig. Centern har fortfarande samma uppfattning i IDB-frågan som vi hade den gång då vi gick in i samarbetet. Vi har inte ändrat uppfattning på någon punkt. Beträffande fusionssamarbetet skulle det vara ologiskt av mig att kritisera detta samarbete, eftersom centern är för internationellt samarbete i allmänhet. Detta är väl en fullständigt orimlig ståndpunkt. Det skulle innebära att internationellt samarbete är bra oavsett vad det handlar om. Bengt Silfverstrand skakar på huvudet, och det är mycket klokt, för så kan ju inte vara fallet. Man måste bedöma de internationella samarbetsprojekten med hänsyn till deras innehåll, och det är precis det vi har gjort i det här fallet. Vi ansluter oss till den bedömning som tidigare gjordes av delegationen för energiforskning, nämligen att det inte finns något energipolitiskt motiv för att satsa resurser av denna storleksordning på fusionsprojektet. Eftersom det handlar om energiforskning borde väl de energipolitiska motiven vara avgörande. Det saknas alltså ordentliga sakskäl för att satsa så här mycket resurser på fusionsforskning. Det är givet att forskningen kommer att ge ökad klarhet i om detta kan ge någonting. Men på detta område som på alla andra områden måste man ju prioritera. Man måste alltså göra en bedömning av dels de resurser som krävs, dels de resultat som man kan nå. De sakkunniga som vi har på energiforskningsområdet har kommit till slutsatsen att insatserna egentligen inte står i rimlig proportion till det sannolika utbytet inom överskådlig tid. Då tycker vi att det är logiskt att använda våra resurser för mera konstruktiva ändamål, gärna inom fältet forskningssamarbete med EG på energiområdet. Men låt oss då forskningssamarbeta om saker som vi kan räkna med ger betydligt större utbyte än detta.
Herr talman! Pär Granstedt vill inte ha någon sakdebatt om IDB, och det förstår jag. Jag skall hjälpa honom på den punkten. När det gäller fusionssamarbete skall jag bara i korthet säga att de som har en kritisk inställning, som man kan ha på detta område och andra områden, borde kunna vara till freds med beskedet att en utvärdering kommer att ske. När vi vunnit ytterligare insikter eller kommit fram till en ståndpunkt där vi kan se att detta inte kan ge oss någonting, då skall vi i vanlig parlamentarisk ordning ta ställning. En sådan princip borde alla partier i denna riksdag kunna ställa sig bakom.
Herr talman! Bengt Silfverstrand har förståelse för att jag inte vill ha någon sakdebatt om IDB. Det krävs inte så mycket snillrikhet för att förstå det heller, eftersom socialdemokraterna nu ansluter sig till den ståndpunkt som vi i centern hela tiden haft. Därför finns det ingen anledning till en sådan sakdebatt. Så jag förstår att Bengt Silfverstrand förstår det. Nu skall vi alltså vara till freds med att det så småningom kommer att göras en utvärdering. Men, herr talman, vi har bedrivit forskningssamarbete i flera år. Vi vet väldigt mycket om vad det har att ge. Om vi nu skall vänta på en utvärdering kommer det att gå ytterligare ett antal år då vi lägger ner ytterligare flera tiotal miljoner på denna verksamhet. Vi kan ju redan nu göra den bedömningen att det med hänvisning till den stränga prioritering som vi alltid måste göra i fråga om statens resurser finns bättre ändamål än detta.
Herr talman! I motion 1682 har vi motionärer, från tre olika partier, påtalat att en rad stater använder sina officiella representationer som täckmantel för underrättelseverksamhet som är riktad både mot värdlandet och mot andra länder. Från de nordiska länderna har under det senaste decenniet skett en rad uppmärksammade utvisningar efter det att andra länders diplomatiska företrädare missbrukat sitt ämbete. Därtill kommer att antalet vägrade inresor ökat på grund av att de aktuella funktionärerna inte ansetts på ett rätt sätt fylla sin uppgift som diplomatisk företrädare. Vi har i Sverige en ojämn representation från andra länder. Vi har i vår motion bl.a. gett exempel på hur den sovjetiska representationen ser ut i Sverige vad avser antalet befattningshavare. Sovjet har mer än sju gånger så många diplomatiska företrädare i olika uppgifter som Sverige har i Sovjet. Denna obalans, i kombination med allt ihärdigare rykten att andra länder skulle missbruka det svenska samhällets öppenhet för att tillgodogöra sig egen otillåten information, har lett till att vi motionärer tycker att regeringen bör se över den praxis för det svenska utbytet av diplomatiska tjänstemän med andra länder som vi har. Utrikesutskottet föreslår avslag på vår motion, där vi krävt en utredning som skulle granska praxis för Sveriges utbyte av diplomatiska tjänstemän med andra länder. Utan att bestrida de tankegångar vi fört fram i motionen hänvisar utskottet till att man har utnyttjat rätten att förklara personal vid en beskickning för icke önskvärd, när det funnits anledning till ingripande. Beträffande Wienkonventionen, som ger utrymme för det mottagande landet att begränsa personalstyrkorna från andra länder, påpekas att den i motionen åberopade artikeln i Wienkonventionen inte stöddes av Sverige vid det tillfälle då konventionen antogs. Men denna konvention är mer än 20 år gammal, och i dag har vi andra erfarenheter än vad vi hade då. Det finns en mycket stor uppslutning kring uppfattningen att vi skall ha ett öppet samhälle, men det gör också att vi är mer sårbara än de länder som har slutna system och där demokratin lyser med sin frånvaro. Uppgifterna om att ökad underrättelseverksamhet riktas mot inte minst kvalificerat forskningsoch tekniskt utvecklingsarbete i den svenska industrin gör att vi borde se över hela den här frågan. Det behöver inte ensidigt riktas mot något enstaka land. Det är inte heller särskilt originellt om vi skulle överväga frågan om Wienkonventionens bestämmelser om vissa bestämda ramar för den utländska representationen skulle kunna vara tillämpliga. Både Norge och England har funnit det rimligt att ha en sådan ordning. Jag tror fortfarande, herr talman, att riksdagen skulle ha gjort klokt i att bifalla motionens yrkande. Jag inser samtidigt det omöjliga i att vända ett avslagsyrkande från ett enigt utskott. Vi motionärer tror emellertid att diskussionen kommer att fortsätta. Vi är bara förvånade över att utskottet avstår från att diskutera problemet, och utskottets talesman har smugit förbi motionen med tystnad. Utrikesutskottets summariska rader kring ett brän nande och komplicerat problem torde inte vara det sista som blir sagt i denna fråga.

Herr talman! Det är med stigande förvåning jag har lyssnat till dagens debatt. Visst finns det anledning att ånyo ta upp IDB. Bengt Silfverstrand har placerat oss i högerburen vid ett upprepat antal tillfällen. Men vilka är det som har hamnat i högerburen? Som Oswald Söderqvist tidigare påpekat följer vi upp de tidigare socialdemokratiska kraven dels vad gäller anslag till fredsorganisationerna, dels vad gäller kritiken mot IDB. Bengt Silfverstrand sade att IDB har stor betydelse för låntagarländerna i Latinamerika. Men i vår motion ställde vi frågan: Vilka länder är det som får lån? Det kan inte utrikesutskottet eller socialdemokraterna vara omedvetna om. Det är som vi påpekat de länder som har betydelse för det multinationella kapitalet. Det är länder, såsom El Salvador och Chile, som har betydelse för USA:s reaktionära politik. Bengt Silfverstrand sade att Sverige bidrar bäst genom att delta. Så lät det, vilket också påpekas av Pär Granstedt, inte från Mats Hellströms sida på den tiden socialdemokraterna satt i opposition. Bengt Silfverstrand ville korrigera vår reservation 1, som tar upp motion 1984/85:978 när det gäller hur det svenska blockets representant har röstat. Vi är väl medvetna om, vilket vi påpekar i motionen, att Sverige via UD har fått instruktioner om att rösta mot projekt, som är riktade t.ex. mot FDR och FMNL i El Salvador och som avser Chile. Men om man går igenom den statistik som jag har har blockets representant från 1983 och framåt hela tiden röstat för El Salvador och för pengar till Chile och liknande länder. Så sent som i dag träffade jag en representant från Nicaragua, Gladis Baez, som berättade just om förhållandena i Nicaragua. Från socialdemokraternas sida kan man inte heller vara omedveten om att USA så sent som för 14 dagar sedan stoppade lån i IDB till Nicaragua. Jag tycker att detta är kvalificerat hyckleri från socialdemokraternas sida. Jag förstår inte hur deras inställning kan gå ihop med den i övrigt ofta mycket progressiva politik man för när det gäller Centralamerika. Jag förstår inte hur det kan gå ihop med de tidigare uttalanden man gjort om IDB. Jag tycker som sagt att detta är kvalificerat hyckleri. Som jag sade inledningsvis: Är det några som hamnat i högerburen så är det socialdemokraterna. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 1§ vill jag meddela att jag på grund av utlandsresa ej kommer att besvara interpellationen av Jens Eriksson om havsgränsen öster om Gotland inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen måndagen den 25 mars kl. 12.00.
Fru talman! Karin Ahrland har frågat mig dels om uppgiften är riktig att den s.k. katastrofgruppen har rekommenderat avslag på en ansökan från Svenska Afghanistan-kommittén om bidrag till livsmedelshjälp i Afghanistan, dels om jag står bakom detta beslut, dels om hur regeringen vill bistå svältande afghaner inne i landet innan det är för sent. Karin Ahrland refererar i sin fråga till min förklaring i riksdagen i höstas att regeringen är beredd att lämna fortsatt humanitärt stöd till nödlidande afghaner i Pakistan och Afghanistan. Låt mig först framhålla att regeringen står fast vid sin beredskap att också fortsättningsvis lämna humanitärt stöd till nödlidande afghaner. Jag vill också understryka att regeringen ser positivt på Svenska Afghanistankommitténs insatser för att bistå nödlidande afghaner med grundläggande hälsovård. Katastrofgruppen är ett rådgivande organ, i vilket utrikesdepartementet, SIDA och Svenska röda korset är representerade. Efter att ha hört 5 katastrofgruppen beslöt SIDA att avslå ansökan i dess nuvarande utformning. Ansökan avsåg kontantbidrag om 2 milj.kr. till motståndsrörelsen för inköp och utdelning genom denna av livsmedel till den afghanska civilbefolkningen. Katastrofgruppen gjorde bedömningen att de redovisade möjligheterna till kontroll över att stödet används för avsett ändamål är alltför bristfälliga. Utöver vad jag nu redovisat i fråga om katastrofgruppens bedömning och SIDA:s beslut vill jag framhålla att regeringen är medveten om de stora hjälpbehoven i vissa områden i Afghanistan. Vi är beredda att utöka vårt humanitära stöd till nödlidande i Afghanistan. Jag utgår ifrån att SIDA och Afghanistan-kommittén under sina fortsatta kontakter kommer att pröva hur ett ökat stöd bäst kan utformas.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag skall gärna säga att jag naturligtvis blev mycket upprörd när jag läste den artikel som har föranlett frågan. Jag blev lika mycket förvånad som upprörd över svaret, för jag hade tagit fasta på Lennart Bodströms uttalande om att regeringen var inställd på att lämna humanitärt stöd till nödlidande afghaner. Det är ett löfte som jag fick någon gång i höstas. Jag hade hoppats att den ansökan, som Afghanistan-kommittén lämnat för att få inte bara som förut pengar till hälsovård utan också pengar till alla nödlidande inne i landet, skulle bifallas direkt. I Afghanistan, fru talman, råder ju krig. Det framgår senast av dagens DN att det är ett stort hjälpbehov inne i Afghanistan. Nu hänvisar man till att det inte gick att bifalla ansökan därför att det inte fanns någon möjlighet till kontroll över stödet. Fru talman! Det är klart att vi från svensk sida inte kan lämna ut pengar hur som helst till alla möjliga organisationer utan en viss kontroll. Men det gäller också att laga efter lägligheten. Det är krig i Afghanistan. Då kan man inte begära samma kontrollmöjligheter som i fråga om i-länder där fred i alla fall råder. När det är krig är förtroendet faktiskt viktigare än kontroll. Jag är glad över att Lennart Bodström säger att han inte har några anmärkningar mot Afghanistan-kommittén utan är positiv till dess arbete. Men jag vill påpeka att Sverige tidigare, i andra sammanhang, kunnat bistå med kontanter till frihetsrörelser. Kommittén har i dag lämnat in en kompletterande ansökan med en framställning om pengar. Det är inte bara pengar till hälsovård som behövs utan även pengar till mat för svältande människor inne i landet. Man har försökt ge en beskrivning av hur man kan få en kontroll genom förtroende därför att man känner de människor som för in pengarna som det skall köpas mat för. Är Lennart Bodström villig att se positivt på en sådan framställning när man nu dessutom påpekar att det faktiskt finns vissa humanitära organisationer inne i landet som kan stå som mottagare om det anses vara så viktigt?
Fru talman! Jag kan naturligtvis inte avgöra om katastrofkommittén kommer att tillstyrka eller avstyrka eller hur SIDA kommer att besluta. Som Karin Ahrland själv har sagt kommer den nya ansökan att vara mycket mer preciserad beträffande användningen och mottagarnas kontroll. Inte heller jag önskar att kontrollsynpunkterna skall drivas in absurdum. Om denna ansökan är mera exakt utformad angående hur medlen skall användas bör rimligtvis chanserna för tillstyrkan och slutligt bifall ha väsentligt ökats.
Fru talman! Jag uppfattar att utrikesministern är positivt inställd till den här saken, och jag tackar för det. Jag hoppas att det inte blir något avslag och att jag slipper ställa en ny fråga om detta ärende.
Fru talman! Margit Gennser har med hänvisning till en för SIDA utarbetad rapport om arbetsförhållandena i skogsdelen av biståndsprojektet Vinh Phu ställt följande frågor till mig: 1. Avser den svenska regeringen att överlämna SIDA:s rapport till ILO? 2. Avser den svenska regeringen att uppmana ILO att självt undersöka om Vietnam iakttagit sina skyldigheter enligt konventionen i den verksamhet som finansieras med svenska biståndsmedel? Den konvention som utarbetats av Internationella Arbetsorganisationen, ILO, nr 29, som skulle kunna åberopas i det här fallet har inte ratificerats av Socialistiska Republiken Vietnam. Vidare begärde Vietnam den 1 juni 1983 utträde ur ILO och kommer följaktligen inte att delta vid ILO:s arbetskonferens i juni i år. Bl. a. därför har den svenska regeringen i stället funnit det lämpligare att bilateralt ta upp diskussionen om levnadsvillkoren i skogsdelen av projektet. För det första har vi understrukit behovet av förändringar i fråga om rekrytering och anställningsförhållanden. För det andra har vi framhållit att de materiella levnadsvillkoren för arbetskraften bör förbättras så att arbetarna erhåller bättre bostäder, skyddskläder, utvidgade möjligheter till barnpassning m.m. Jag ser positivt på de preliminära diskussioner som nu förs inom SIDA om att med svenskt bistånd verka för att en större andel av virkesråvaran till Bai Bang produceras av i regionen redan bofasta kooperativ och att arbetsstyrkan i skogsbrigaderna minskas. En sådan begränsad arbetsstyrka bör kunna erhålla goda löneförmåner mot bakgrund av Vinh Phu-projektets lönsamhet. Självfallet tas dessa frågor upp kontinuerligt av Sverige i samtal med Vietnam som förberedelser för de avtalsförhandlingar som kommer att äga rum i maj-juni i år. Från vietnamesisk sida har man nu också kommit med flera konkreta förslag till hur villkoren för skogsarbetarna skall förbättras, bl.a. genom olika löneförmåner och utökad semester.

Fru talman! Jag tackar för svaret, herr utrikesminister. ILO-konventionen förbjuder alla former av påtvingat arbete, tvångsarbete — med några få undantag, som är mycket klart preciserade: militärtjänst och straffarbete när domstol har utdömt straffet. Det kan inte råda något tvivel om att det är fråga om tvångsarbete. Jag tycker därför att det är litet malplacerat att tala om ”anställningsförhållanden”. Detta tvångsarbete strider mot ILO-konventionen. Det återförenade kommunistiska Vietnam har visserligen i ILO deklarerat att det anser sig obundet av konventionen, som den tidigare sydvietnamesiska regeringen hade ratificerat och som gällde hela Vietnam när konventionen ratificerades. Vietnam kan inte anse sig frikopplat från skyldigheten att iaktta konventionen mot tvångsarbete. Den ratificerades nämligen före landets formella uppdelning i nord och syd. Det är alldeles riktigt att Vietnam tillhör ILO till juni i år, så det har funnits gott om tid och det finns ännu tid att lämna över rapporten till ILO och anmäla klagomål, om man så önskar. ILO har en mycket kvalificerad expertkommitté, som har till uppgift att fortlöpande granska om medlemsländerna iakttar de konventioner som de har ratificerat. En sådan expertgranskning av ILO brukar få mycket snabba och djupgående effekter. Vi såg det för något år sedan när det gällde Polen, där man hade brutit mot föreningsrättsreglerna. ILO granskade Polens brott, och det var en av anledningarna till att den fria fackföreningsrörelsen Solidaritet har fått en så stark ställning. Jag har svårt att förstå att utrikesministern inte i det här fallet anser att vi måste göra allt för att hjälpa dessa arma 17 000 kvinnor som de facto är slavarbetare — vi kan inte dölja det med ord som ”anställningsförhållanden” e.d. Det går inte att tolka utrikesministerns svar på annat sätt än att det är inrikespolitiska överväganden som till största delen gör att man inte för frågan vidare till det forum där den bör tas upp. Det tycker jag är oerhört beklagligt, och jag tycker tyvärr att det vittnar om något som jag inte hade velat nämna i den här kammaren: moralisk bankrutt.

Fru talman!

Saken diskuterades utförligt för ett par veckor sedan i en två timmars interpellationsdebatt i riksdagen. Den belystes då från alla möjliga utgångspunkter. Att man skulle kunna ta upp ärendet i ILO nämndes inte — naturligtvis beroende på att Sverige har en helt annan kontakt med Vietnam än vad ILO:s medlemsstater i övrigt har. Nu tillkommer dessutom det faktum som jag har nämnt, att Vietnam inte kommer att vara medlem i ILO när sommarens konferens börjar och då vi kan ta upp dessa frågor. Därutöver gäller att Vietnam inte har godkänt den konvention som det här skulle gälla brott mot. Om man ser inte till de propagandistiska effekterna, utan till de reella verkningarna av en stats uppträdande, vill jag påstå att Sveriges insatser för att förbättra förhållandena för dessa skogsarbetare har varit betydligt intensivare än något annat lands.
Fru talman! Det är väl helt självklart att Sverige måste intressera sig mycket mer än andra länder för dessa förhållanden, eftersom det är vi som med vårt biståndsprojekt — naturligtvis utan att så önska — har satt i gång den här typen av tvångsarbete. Det är därför vi måste göra utredningar, och det är därför vi måste förbättra förhållandena. Vi är ju ansvariga. När det gäller ILO anser jag att det är mycket bra — så brukar vi se det i andra sammanhang — att ha fristående organisationer som utan att ha bindningar och utan att så att säga ha varit engagerade från början kan se problemet objektivt och kan pressa på. Jag är nämligen helt övertygad om att eninternationell opinion hade kunnat förbättra arbetsförhållandena i skogen och även på andra områden i Vietnam. Jag vill understryka att mitt intresse av att arbetsförhållandena förbättras inte har någonting med politisk propaganda att göra, utan det är för mig faktiskt en fråga om mänsklig anständighet. Jag vill inte med mina ' skattepengar understödja den här typen av verksamhet. Det har förekommit tvångsarbete på andra håll i världen, och jag har kommit i nära kontakt med det och anser att det är oacceptabelt. Jag kan inte heller acceptera att man döljer tvångsarbete bakom uttryck som att det gäller att förbättra anställningsförhållanden, ordna bättre hygieniska förhållanden osv. Det rör sig här om villkor som folk trots riskerna försöker rymma från. Detta har ingenting med normala anställningsförhållanden att göra.

Fru talman! På grund av utrikes resa kommer interpellationerna nr 101 och 102 inte att kunna besvaras inom den föreskrivna tiden. Jag hade för avsikt att även besvara interpellation nr 102 den 25 mars, men då interpellanten är förhindrad den dagen har vi kommit överens om att interpellationen skall besvaras den 29 april.
Herr talman! Interpellationerna 1984/85:97, 98 och 100 kommer på grund av utlandsresor inte att besvaras inom föreskriven tid. De tre interpellationerna besvaras den 25 mars.

Fru talman! Kersti Johansson har med hänvisning till SJ:s planer på att införa s.k. höghastighetståg frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att lösa de problem som uppstår för dels tätorter som är uppbyggda runt stambanan, dels jordbruksfastigheter där överfarter till åkeroch skogsmark försvinner. Jag tycker det är viktigt att SJ:s försöksverksamhet med snabbtåg kommer i gång så snart som möjligt. Med de stora restidsvinster som därmed görs kan nämligen SJ få betydligt fler resenärer. Till dess måste dock säkerheten förbättras. Enligt vad jag erfarit kommer också SJ inom de av statsmakterna angivna ramarna att avsätta tillräckligt med pengar härför. Detta betyder för snabbtågslinjerna att alla plankorsningar med biltrafik kommer att få bommar. Vissa korsningar får dessutom särskilda detektorer. En bil som t.ex. har stannat på spåret i en korsning upptäcks därmed av tåget i god tid så att tåget hinner bromsa. När tågen går förbi stationer kommer farten att sänkas. Dessutom får stationer och plattformar särskilda ljusoch ljudsignaler som varnar för tågen. Jag vill också nämna att snabbtågen kommer att utformas så att de inte bullrar mer än dagens tåg. Till sist apropå Kersti Johanssons farhåga för slopade överfarter till jordbruksfastigheter vill jag upplysa om att SJ löser detta bl.a. genom att anlägga ersättningsvägar.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Frågan skall inte tydas så, att jag är motståndare till den tekniska utvecklingen. Det är jag inte. Men man måste ändå vara på det klara med att det kommer att uppstå problem både för befolkningen i tätorter och för ägarna till jordbruksfastigheter som är belägna utmed järnvägen när höghastighetståg införs. Mycket pengar kommer att behöva satsas på säkerhetsåtgärder. Det är tillfredsställande att höra att SJ har för avsikt att avsätta pengar för detta. Vi vet i dag att det är nödvändigt. Alltför många vägar som korsar järnvägen har otillräckliga säkerhetsanordningar. Jag vill i sammanhanget nämna den oerhört tragiska olycka som hände för några dagar sedan, när en skolbuss kolliderade med ett tåg. Som jag sade kommer höghastighetstågen att förorsaka problem både för Nr 97 tätortsbefolkningen och för dem som har jordbruksfastigheter. För de senare ; tad å Torsdagen den kommer det att bli en svår situation när överfarter till åkeroch skogsmark 14 mars 1985 försvinner. I många fall kommer det att omöjliggöra fortsatt jordbruksdrift. Både från samhällsekonomisk synpunkt och med tanke på säkerheten för Om åtgärder för att den enskilde är det viktigt att problemen med plankorsningar löses på ett begränsa sårbarhetillfredsställande sätt. ten iSJ:s databok AA E ningssystem för bil Överläggningen var härmed avslutad.

Fru talman! Olof Johansson har med hänvisning till ett avbrott nyligen i SJ:s datasystem för biljettbokning och till ett tidigare strömavbrott den 27 december 1983 frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att begränsa sårbarheten i SJ:s centraliserade databokningssystem för biljetter. SJ:s datoriserade biljettoch bokningssystem startades år 1970 och har sedan dess kännetecknats av en mycket hög grad av säkerhet. Trots att systemet hålls öppet ca 20 timmar per dygn varje dag hela året fungerar det i det närmaste hundraprocentigt. Den händelse som Olof Johansson åberopar i sin fråga orsakades av ett överslag i den ställverksenhet där reservkraft ansluts till elförsörjningssystemet. Enligt vad jag erfarit har SJ därefter begränsat belastningen på den enhet som skadades vid elavbrottet. Jag kan vidare meddela att SJ redan börjat projektera en förstärkning och utbyggnad av elförsörjningssystemet. I regeringens föreslagna investeringsram till SJ för nästa budgetår har SJ också inrymt en sådan utbyggnad. Till sist vill jag säga att Olof Johanssons jämförelse med det stora elavbrottet i december 1983 är felaktig. Den gången avbröts elförsörjningen till stora delar av Sverige på grund av ett fel i en vital punkt i det allmänna elnätet. SJ:s centrala datoranläggning berördes däremot inte av elavbrottet tack vare att SJ för sin anläggning har en förberedd alternativ elförsörjning.

Fru talman! Bakgrunden till min fråga är som alla vet och som också framgår av svaret, för vilket jag tackar, det avbrott i elförsörjningen till SJ:s centrala datasystem för biljettbokning som inträffade den 23 februari. I begreppet elförsörjning innefattar jag naturligtvis både försörjningen med elkraft och distributionen av den. Mitt i sportlovsrusningen fick SJ:s personal ta till det reservsystem som fanns, nämligen manuell bokning och utskrift av biljetter. Det innebar givetvis stora påfrestningar både för SJ:s personal och, till följd av de långa köerna, för dess kunder, dvs. trafikanterna. Med detta har jag också sagt att samordnad databokning är ett utomor 11 begränsa sårbarheteni SJ:s databokningssystem för biljetter dentligt bra hjälpmedel. Det är omistligt för ett modernt trafikföretag. När det gäller offentliga datasystem som innehåller uppgifter om t.ex. enskilda personer kritiserar vi ofta den centraliserade strukturen. Så förhåller det sig inte i det här fallet. Här är det, inte minst från kundens synpunkt, viktigt att ha en samordnad bokning. Men som så ofta innebär centralisering också sårbarhet; det kommer man inte ifrån. I det här fallet handlade det om distributionen av elkraft från ett ställverk i Häggvik inom Sundbybergs bandistrikt, där man överför 380 volts ström från nätet till olika användningar inom SJ och då naturligtvis till lägre spänning. Enligt uppgift hade SJ i detta fall, precis som kommunikationsministern sade, avbrottsfri elförsörjning genom ackumulatorer under 30-40 minuter och därefter med dieselaggregat. Då fallerade emellertid distributionen — det var överbelastning på en del av nätet. Jag har fått veta att det, om det hade velat sig illa och det hade gällt ett annat fack i det aktuella ställverket, också kunde ha berört SJ:s centrala växel. Vad man måste göra är att gå igenom distributionen, så att den blir mindre sårbar. Man får inte vara helt beroende av en enda distributionsväg. Jag tror att vi är överens på den punkten. Det är naturligtvis en riktig åtgärd att man, som kommunikationsministern säger, i det här fallet har begränsat belastningen, men det handlar också om huruvida SJ verkligen har fått begärda pengar. Jag har hört sägas att man behöver 5,7 milj.kr. för just denna genomgång av distributionen. Detta står nämnt på s. 71 i den nyligen publicerade proposition som förelades riksdagen efter det här elavbrottet, men jag vill gärna ha en bekräftelse på att SJ har fått begärda 5,7 miljoner.

Fru talman! Som jag sade i mitt svar till Olof Johansson inryms de pengar som här åberopas i SJ:s investeringsram. Jag vill gärna tillägga att regeringen i februari beslutade att ge statskontoret i uppdrag att undersöka datasäkerheten i statlig ADB-verksamhet. I många stycken kan jag hålla med Olof Johansson om att det är nödvändigt att skapa en trygghet när det gäller den datoriserade informationsverksamhet som ju i mycket hög grad förekommer inom statsförvaltningen. Och statskontoret har alltså fått i uppdrag att dels gå igenom dataverksamheten, dels översiktligt redovisa de olika effekter av störningar i ADB-verksamhe ten som kan drabba myndigheter och samhället i stort. Därtill kommer att regeringen i samband med beslutet om denna genomgång uttalade att uppdraget bör redovisas så snart som möjligt och före utgången av juni 1985.
Fru talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Jag är också tacksam över bekräftelsen att SJ får de pengar som behövs för att man skall kunna gå igenom distributionen av elström bl.a. när det gäller ADB-försörjningen, i syfte att få en ökad säkerhet. Den parallell jag drog — som avsåg det stora strömavbrottet den 27 december 1983 — gäller egentligen kopplingen mellan elförsörjningen och de centraliserade datasystemen. Det kan i detta sammanhang naturligtvis vara fråga om brister i elförsörjningen. I det avseendet är man på SJ förberedd. För att försäkra sig om en kontinuerlig strömförsörjning har man alltså ”reserver”. Men det kan också förekomma brister i fråga om distributionen, och det var just på det området som överbelastningen i det aktuella ställverket ledde till problem. Det gäller att inte bygga in mer sårbarhet än nödvändigt i det moderna samhället. Därför tror jag att det är väldigt viktigt med en ordentlig genomgång av alla kopplingar mellan elförsörjning och datasystem som på ett eller annat sätt är starkt centraliserade, för när det hela inte fungerar blir ju konsekvenserna utomordentligt omfattande för en stor allmänhet. Ibland inträffar sådana här störningar vid utomordentligt olämpliga tidpunkter — t.ex., som i det här aktuella fallet, mitt i sportlovsrusningen. Jag tackar, som sagt, kommunikationsministern för de svar han har gett.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om vilka kommunikationsmässiga överväganden som låg till grund för beslutet om en satsning på motorväg mellan Uddevalla och Stenungsund. En nedläggning av Uddevallavarvet medför ett stort bortfall av arbetstillfällen. Detta ställer krav på nysatsningar. Regeringens program för sysselsättning i regionen omfattar ett stort antal åtgärder — åtgärder som sammantaget skapar förutsättningar för en ny näringslivsstruktur. Ett exempel på att arbetet med att bygga upp en ny näringslivsstruktur har goda möjligheter att lyckas är Volvos planer att i Uddevalla etablera en bilfabrik med drygt 1 000 anställda. För utvecklingen i Uddevallaregionen och för etableringen av ny industri i Uddevalla är det nödvändigt att väsentligt förbättra kommunikationerna och då främst vägförbindelsen mot Göteborg. Regeringen har därför gett vägverket i uppdrag att projektera en utbyggnad av väg E 6 till motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla. Vidare har regeringen tidigarelagt vägbyggen på E 6 norr om Uddevalla. Sammanfattningsvis vill jag konstatera att det behövs nya arbeten i Uddevalla. Regeringen har lagt fram ett program för detta. I programmet ingår som en viktig del väginvesteringar. Varken vägmyndigheterna, Uddevalla kommun eller näringslivet har kritiserat regeringens program för ny sysselsättning i regionen. De föreslagna väginvesteringarna ingår även i den nordiska handlingsplan för ekonomisk utveckling och full sysselsättning som Nordiska rådet godkände vid sin session i Reykjavik i förra veckan. Det finns en bred nordisk enighet om att satsa betydande belopp på kommunikationsinvesteringar av samnordiskt intresse i syfte att öka den ekonomiska integrationen och utvecklingen i Norden. En utbyggnad av E 6-an i Norge och Sverige är således angelägen för att förbättra transporterna mellan de nordiska länderna.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Låt mig först säga att jag tycker att det är bra att man gör kraftfulla investeringar på vägområdet i Uddevallaregionen. En bra, och en förbättrad, infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet skall få den positiva utveckling som vi alla eftersträvar. Jag är dock tveksam till en sådan här stor satsning — ca 0,5 miljarder kronor — på en knappt fyra mil lång motorväg, särskilt som en motorväg mellan Stenungsund och Uddevalla inte är något projekt som ingått i gällande planering. Det har heller inte funnits några uttalade önskemål om en motorväg tidigare från vare sig vägmyndigheter, kommuner eller näringslivet. I den plan som länsvägnämnden presenterade under förra hösten, kallad Projekt E 6 i Bohuslän, tar man upp investeringar på totalt 392 milj.kr., varav endast 76 milj.kr. avser investeringar söder om Uddevalla och resterande belopp investeringar norr om Uddevalla. Länets vägmyndigheter, som torde vara den instans som bäst känner behovet, vill alltså koncentrera E 6-investeringarna till sträckan Uddevalla— norska gränsen. Genom de investeringar som föreslagits skulle man få 90-standard på vägen mellan Göteborg och Uddevalla och 70-standard på hela vägen mellan Uddevalla och norska gränsen. För Uddevallas del är också en upprustning av riksväg 44 till Trollhättan och Vänersborg av mycket stor vikt, eftersom dessa tre orter tillsammans alltmer bildar en gemensam arbetsmarknad. Kommunikationsministern understryker i svaret behovet av goda kommunikationer i Uddevallaregionen och framför allt mot Göteborg. Jag håller med om detta. Men jag ifrågasätter om inte en upprustning av E 6 i nuvarande sträckning till 13-metersväg eller motortrafikled skulle vara till fyllest — samtidigt som man skulle kunna satsa på Bohusbanan och på en bättre fungerande järnvägstrafik mellan Uddevalla och Göteborg. Landskapet i mellersta och norra Bohuslän lämpar sig illa för dragande av stora motorvägar. Topografin är sådan att mycket stora miljövärden går till spillo. Dessutom kommer ganska mycket produktiv åkermark att förstöras. Om beslutet om denna investering hade skett på vanligt sätt, dvs. så att initiativet kommit från lokal och regional nivå i stället för från regeringen, skulle pengarna ha använts annorlunda — det är jag övertygad om. Det hade varit bättre om regeringen i samband med presentationen av det s.k. Uddevallapaketet hade sagt att man ställer medel i storleksordningen 450-500 milj.kr. till förfogande för väginvesteringar i regionen, och så låtit lokala och regionala organ och myndigheter delta i planeringen av hur dessa medel skulle användas. Jag vill fråga kommunikationsministern om han inte anser att detta hade varit en bättre planeringsmodell.
Fru talman! Låt mig först säga att regeringens förslag om insatser på E 6, sträckningen Stenungsund-Uddevalla, inte tillkom av en slump. Vi konstaterade — vilket jag tror att vi också är ganska överens om — att det i Uddevalla krävs speciella insatser för att man skall klara den svåra situation som man har hamnat i. Då är det nödvändigt att skapa fina kommunikationer med Göteborgsregionen, som är expansiv och som kan erbjuda möjligheter till ytterligare lokalisering till Uddevallaområdet. Jag vill också gärna erinra om att i detta paket ingår två etapper av E 6, räknat från norska gränsen och söderut. Jag är helt övertygad om att det fortsatta jobbet på E 6 och västkustbanan inte stannar upp i och med dessa insatser. I den fastställda flerårsplanen är det omkring 1,2 miljarder — inkl. dessa 500 miljoner — som avser E 6. Så visst kommer nödvändiga investeringar att ske på andra delar av E 6 och på västkustbanan enligt de planer som finns.
Fru talman! Jag är också övertygad om att det här beslutet inte tillkom av en slump. Jag tror inte att investeringar i den storleksordningen tillkommer av en slump. Men vad som har förvånat mig och många andra är att just detta projekt förts fram, eftersom det inte har redovisats som något angeläget önskemål från länet eller från kommunerna eller från de myndigheter som sysslar med vägprojekteringen. Det är ganska länge sedan man tog bort gamla motorvägsreservat o. d. ur gällande planer — marköversikter och kommunöversikter. Det gjorde man med länsstyrelsens goda minne. Man konstaterade att här torde inte bli någon motorväg under överskådlig tid, och därför plockades korridorer, reservat osv. bort ur dessa planer. Jag håller med kommunikationsministern när det gäller behovet av bra förbindelser både mot Göteborg och öster ut mot Trollhättan-Vänersborgs-området. För min del vill jag emellertid inte sätta likhetstecken mellan goda vägförbindelser och motorväg. Jag menar att vi skulle kunna få goda förbindelser genom att t.ex. bygga ut E 6-an i dess nuvarande sträckning till motortrafikledsstandard. Detta skulle bli billigare med påföljd att vi skulle få pengar även till andra angelägna väginvesteringsprojekt inom regionen. Dessutom skulle det inte bli fråga om de stora negativa miljöingrepp som skulle bli följden, om man valde att bygga en motorväg med en helt ny sträckning genom Bohusläns känsliga landskap.
Fru talman! I det uppdrag som nu ges till vägförvaltningen regionalt — att se på projekteringen av E 6-an, sträckan Stenungsund-Uddevalla — ingår givetvis också att pröva angelägenheten från bl.a. miljösynpunkt. I arbetsplanen, som vi hoppas skall komma fram ganska snart, tas det i görligaste mån hänsyn till alla de aspekter som Elving Andersson pekade på.

Fru talman! Bo Södersten har frågat utbildningsministern om hon avser att vidta åtgärder, så att kretsen av personer som omfattas av den nya lagen om skattelättnad för vissa forskare vidgas, så att strävandena mot en internationalisering av högskolan kan fortsätta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till de särskilda skatteoch avgiftsreglerna för vissa utländska forskare är behovet av en framgångsrik forskningsoch utvecklingsverksamhet här i landet. Trots att den svenska forskningen står på en hög nivå, finns det områden där forskare med den nödvändiga kompetensen eller inriktningen inte finns att tillgå inom landet. Syftet med åtgärderna var att göra det möjligt för företag och institutioner att rekrytera sådana nyckelpersoner. Kretsen av forskare på vilka reglerna skall tillämpas har bestämts mot denna bakgrund. Jag vill också påpeka att riksdagen ställde sig avvisande till en utvidgning av den berörda kretsen. Lagen trädde i kraft så sent som den 1 januari i år. När den har tillämpats under något år bör en utvärdering ske. Jag är inte beredd att innan dess göra några uttalanden huruvida förändringar av det slag som Bo Södersten åsyftar bör vidtas.

Fru talman! Jag ber att få tacka finansministern för hans svar. Nu handlar dock den här frågan egentligen inte om skattepolitik utan om utbildningspolitik. Därför hade jag också ursprungligen ställt min fråga till utbildningsministern. Men visa makter har gjort att det nu är finansministern som svarar. Tidigare var utländska forskare och lärare från i varje fall England och USA på grundval av den s.k. professorsregeln skattebefriade under två år Det nya dubbelbeskattningsavtalet med England får mycket negativa konsekvenser för internationellt utbyte av lärare och forskare. Våra universitet är redan tillräckligt provinsiella. Nu kommer de att bli det i ännu högre - grad. Den institution där jag själv är verksam, institutionen för nationalekonomi i Lund, har i tio år haft ett utbyte med ett universitet i Skottland. Men nu tvingas vi på grund av de nya reglerna att avsluta utbytet. Skälet till att jag ställde frågan till utbildningsministern var egentligen följande. Vi har på det utbildningspolitiska planet en retorik som säger att vi skall värna om två saker: för det första jämställdhet och för det andra internationalisering. Effekterna av de nya reglerna kommer emellertid att bli de rakt motsatta. Här rör det sig verkligen inte om att skapa något skattefrälse, utan det gäller enbart att ta hänsyn till att folk som under ett eller ett par år verkar utomlands skall få en viss ersättning för alla de extrakostnader som en flyttning medför. Med de internationellt sett mycket låga lönerna lär det bli omöjligt för oss att i större utsträckning rekrytera utländska lärare och forskare. Jag hoppas därför trots allt att finansdepartementet, och framför allt utbildningsdepartementet, skall bli aktivt och se till att vi får en ändring till stånd.

Fru talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser föreslå att skatteplikten upphävs i fråga om utlänningars köp och försäljning av svenska aktier. Enligt lagen om skatt på omsättning av vissa värdepapper skall personer som är bosatta utanför Sverige betala skatt för den handel de bedriver med svenska värdepapper genom medverkan av fondkommissionärer. I november 1984 inkom Aktiefrämjandet till finansdepartementet med en begäran om att skatteplikten för utländska placerares köp och försäljning av svenska värdepapper skall upphävas. Framställningen har remissbehandlats. Beredningen av ärendet pågår för närvarande, och jag räknar med att den skall vara slutförd inom kort. Jag är inte beredd att nu redovisa vilka förslag beredningen kan ge anledning till.

Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Jag vill inledningsvis erinra om att beslutet om omsättningsskatt på aktier, som fattades i december 1983, inte föregicks av sedvanlig remissbehandling. Lagrådet hördes inte heller. Under utskottsbehandlingen hösten 1983 framfördes allvarliga invänd 17 ningar från aktiehandlarnas sida, särskilt när det gällde omsättningsskatt på utlänningars köp och försäljning av svenska aktier. Man förutspådde att utländska aktieplacerares affärer skulle göras utanför Sverige, varigenom vi skulle gå miste om den tjänsteexporten varjämte svenska banker och fondkommissionärer skulle få försämrade konkurrensmöjligheter på den utländska aktiemarknaden. Dessa farhågor har besannats. Utskottsmajoriteten avvisade emellertid kritiken och ansåg att omsättningsskatten på denna del av aktiehandeln kunde gälla ”i vart fall i ett inledningsskede”. Efter återförvisning av ärendet från kammaren underströk skatteutskottet ”angelägenheten av att regeringen noga uppmärksammar effekterna av den nya lagstiftningen och dess praktiska tillämpning och utan dröjsmål föreslår de ändringar som kan visa sig erforderliga”. I november 1984 föreslogs av Aktiefrämjandet, som finansministern nyss nämnde, i en skrivelse till regeringen att omsättningsskatten på utlänningars köp och försäljning av svenska aktier skulle slopas. Skrivelsen sändes på remiss, och ingen av de 15 remissinstanserna motsatte sig slopandet. Tvärtom tillstyrkte de ganska genomgående förslaget från Aktiefrämjandet — och bland dessa remissinstanser kan nämnas bankinspektionen, Folksam, Svenska sparbanksföreningen och Svenska försäkringsbolags riksförbund. Jag behöver inte upprepa alla de motiv för ett slopande av skatten som har angetts i remissvaren — dem känner naturligtvis finansministern väl till. Det finns emellertid ytterligare en synpunkt, som inte tycks ha framkommit i remissvaren men som ändå är värd att beakta. Värdepappersexporten är ingalunda betydelselös när det gäller finansieringen av det svenska bytesbalansunderskottet. 1983 motsvarade faktiskt valutainflödet till följd av aktieexporten nära 75 26 av den nettoupplåning utomlands som behövdes för att täcka det årets bytesbalansunderskott. Till detta kan läggas att valutainflödet genom aktieexport räntemässigt är betydligt fördelaktigare för Sverige än den upplåning utomlands som riksgäldskontoret annars måste göra. Man kan alltså säga att utförsel av svenska aktier utgör en för Sverige mycket fördelaktig form av export. Det är således ännu ett vägande skäl för att inte sätta käppar i hjulet genom att låta omsättningsskatten vara kvar i denna del. Avslutningsvis vill jag fråga finansministern om han inte tycker att dessa senast anförda synpunkter är värda att beakta när finansministern snart kommer att ta ställning i sakfrågan.

Fru talman! Gunnar Hökmark har ställt följande frågor till mig: 1. Anser finansministern, att marginalskatteproblemet endast berör en minoritet? 2. Om så är fallet, innebär detta enligt finansministern att marginalskatteproblemet är ett mindre betydelsefullt problem? Den reformering av inkomstskatten som har genomförts under åren 1983-1985 har medfört att marginalskatten för bortåt 90 96 av de skattskyldiga uppgår till högst 50 26. Även för skattskyldiga med inkomster över den s.k. brytpunkten, dvs. skattskyldiga med högre marginalskatt, har betydande sänkningar genomförts. Jag kan därför svara ja på den första frågan. Det är uppenbart att marginalskatteproblemet genom de skedda sänkningarna har blivit mindre betydelsefullt än tidigare. Jag kan därför svara ja även på den andra frågan.

Fru talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaren på mina frågor, som ställdes på grund av att den förre finansministern Gunnar Sträng yttrade sig om marginalskatterna som om de vore ett minoritetsproblem. Detta skedde dessutom mot bakgrund av att finansministern för inte alls länge sedan sagt att marginalskatterna var ett av vår tids största ekonomiska och politiska problem. Nu hävdar finansministern att problemet helt plötsligt har trollats bort. Så är det givetvis inte. Vad vi egentligen har i Sverige i de här sammanhangen är en önskemålsregering, som önskar att marginalskatterna skall vara lägre och som önskar att inflationen skall vara lägre. Den tror att det räcker med att bara önska sig. När Kjell-Olof Feldt talar om marginalskatterna bryr han sig inte om de marginaleffekter som drabbar de normala inkomsttagarna: bostadsbidragen och barndaghemsavgifterna är fortfarande mycket höga. Vad han inte heller i sitt svar säger är, att nästa år kommer marginalskatterna återigen att stiga på grund av att man har urvattnat den marginalskattesänkning som var planerad. Det var på det viset som Kjell-Olof Feldt ville lösa ett av vår tids största problem, nämligen genom att urvattna en planerad marginalskattesänkning och dessutom fullständigt avskaffa indexregleringen, så att marginalskatteskärpningen kommer att leda till att normala inkomsttagare kommer att få betala ca 500 kr. mer i skatt. I vissa normala inkomstskikt kommer man att få en höjning av marginalskatten med kanske upp till 11 96. Jag skulle vilja fråga: Om det var så att marginalskatterna för ett år sedan var ett av vår tids största ekonomisk-politiska problem, hur kan det då komma sig att marginalskatteproblemet uppenbarligen, enligt finansministern, är så pass litet att man nu måste öka det problemet? Det är ju detta som finansministern gör till 1986. Återigen höjer han marginalskatterna. Om man avskaffar indexregleringen, vilket ni också gör, kommer återigen marginalskatterna att nå upp till samma höjder som de hade för några år sedan. Det är mot denna bakgrund som man lugnt kan konstatera att regeringen har blivit en önskemålsregering: den önskar men den gör ingenting. Jag skulle vilja fråga finansministern om det är ett bra sätt att lösa marginalskatteproblemet att till nästa år öka samma problem.

Fru talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig dels om jag avser att i samband med eventuellt införande av en särskild avgift på tullförrättning höja den tullfria gränsen för att minska byråkratin, dels om jag kommer att medverka till att enskilda resenärer som medför varor som uppgår till tullpliktigt belopp inte behöver erlägga den föreslagna extra avgiften. Vidare har Karl Erik Eriksson frågat om jag är beredd att redogöra för hur avgiften kommer att uttas då man från exempelvis Norge ordnar inköpsresor i Sverige med chartrade bussar. Kjell Mattsson har frågat mig om regeringen avser att införa en särskild tullavgift fr.o.m. den 1 juli 1985. Frågan om tullförrättningsavgifter har också aktualiserats i riksdagen genom motioner. Jag anser därför att det är lämpligt att kort redogöra för vad som föregått regeringens beslut om dessa avgifter. I riktlinjerna för den allmänna budgetpolitiken har riksdag och regering uttalat nödvändigheten av att myndigheterna tar till vara möjligheterna att i ökad utsträckning ta ut avgifter för sin verksamhet, men också ställt krav på myndigheterna att omprioritera då inga resursförstärkningar kan påräknas. Eftersom tullverket inte utgör något undantag när det gäller att följa dessa riktlinjer, efterfrågades redan i den reviderade finansplanen år 1983 en redogörelse från generaltullstyrelsen om vilka möjligheter verket ansåg föreligga för att i ökad utsträckning ta ut avgifter vid tullförrättningar utom normal förrättningstid och förrättningsplats. Regeringen hade då också uppdragit åt statskontoret att utreda huruvida det fanns hinder i gällande bestämmelser för denna typ av avgiftsbeläggning. Ett annat tungt vägande skäl för regeringens beslut är att den ökande trafiken över gränserna för tullverkets del har inneburit att en alltför stor del av verkets resurser måste tas i anspråk för ren expediering av trafiken. Detta harlett till att tullen inte har haft möjlighet att upprätthålla den kontrollerande verksamheten på en acceptabel nivå. Mot den bakgrund som jag nu har redogjort för fattade regeringen i november förra året beslut om att uppdra åt generaltullstyrelsen att — i huvudsaklig överensstämmelse med ett förslag som styrelsen presenterat — de av vad som skall avses med normal förrättningstid skulle samråda med riksrevisionsverket och kommerskollegium. Vidare angavs att styrelsen vid Omtullkontroller. den närmare utformningen borde överlägga med de myndigheter som blir på obekväm arbets berörda samt med Sveriges turistråd och företrädare för näringslivet. Som tid jag framfört i budgetpropositionen skall generaltullstyrelsen också beakta de handelspolitiska åtagandena gentemot andra länder. Det ankommer således på tullverket att efter samråd med berörda myndigheter och näringslivsföreträdare bedöma i vilka former som den utökade avgiftsbeläggningen lämpligast skall genomföras. Självfallet följer regeringen verkets arbete i denna fråga. Genom den redogörelse som jag nu har lämnat anser jag att Kjell Mattsson fått svar på sin fråga. Vad gäller Karl Erik Erikssons frågor vill jag framhålla att arbetet med den ökande avgiftsbeläggningen inte har kommit så långt att jag för närvarande kan svara på dessa.
Fru talman! I motiveringen till min fråga har jag gjort en principdeklaration. Jag har förklarat att min uppfattning är att det är felaktigt att lägga en avgift på uttag av en skatt. Det torde också vara helt odiskutabelt att det verkligen är fråga om en skatt, eftersom tullverket behåller den mindre delen medan resten vidarebefordras till statskassan. När ärendet skall behandlas i riksdagen kommer säkerligen både den principfråga som jag har nämnt samt synpunkter på den nya avgiften med tanke på frihandelssamarbetet att tas upp. Jag skall därför nu gå förbi detta. Motiveringen för min fråga var den oro som förslaget om tullförrättningsavgifter har skapat i gränstrakterna. Vi som bor där har sett detta på väldigt nära håll. Det förekommer en livlig gränshandel, vilket är i linje med vår strävan efter öppna gränser mellan de nordiska länderna. Vi talar om vår strävan att ta bort administrativa hinder. Då måste vi också själva agera i den riktningen. Detta problem är likadant vare sig det gäller färjetrafiken till Danmark och Finland eller trafiken över Norgegränsen. Handelskammaren i Karlstad, som har pekat just på problemen i Värmland, vilka är desamma längs hela gränsen, förklarar i ett uttalande följande: ”För Värmlands del med sin omfattande gränshandel skulle sådana åtgärder från en norsk sida kunna leda till allvarlig skada för såväl detaljhandel som trafikföretag m.fl. främst i länets gränstrakter. Vi har med denna skrivelse velat understryka de särskilt negativa effekter som dessa avgifter skulle medföra för ett gränslän.” Det är alldeles riktigt som statsrådet antyder att jag inte fått svar på mina frågor. Men jag skall tacka ändå. Jag tycker att det var hederligt av statsrådet att skriva rent ut att han inte kan svara. Det skrivna svaret innehåller ju faktiskt inte några svar på mina tre konkreta frågor. 21 Jag blir litet förvånad, när statsrådet säger att man ännu inte kommit så långt att man har utformat bestämmelserna. Enligt förslaget skall denna avgift uttas från den 30 juni 1985. I dag, den 14 mars, har man alltså inte tänkt igenom någonting när det gäller utformningen av bestämmelserna. Statsrådet förklarar att han följer verkets arbete med detta ärende. Jag vill då fråga: Kommer statsrådet att ta hänsyn till de massiva protester som har kommit? Jag har här på ett papper upptecknade namnen på en rad institutioner. Statsrådet vet lika väl som jag hur massiva protesterna är. Kommer statsrådet att ta hänsyn till dem, när han följer verkets arbete?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

Även om tullverket formellt har rätt att införa sådana avgifter, är det klart att ett beslut härom i realiteten bygger på det ställningstagande som regeringen har gjort, att man borde använda sig av den metoden för att få in mera pengar. Vi har i Sverige satsat för varje år ökade belopp för att genom Sveriges turistråd försöka öka turismen inom vårt land. Ute i regionerna och även i kommuner som har stor turistverksamhet satsas mer och mer pengar för att få in mera utländsk valuta till landet, för att få till stånd arbetstillfällen i områden som har problem med sysselsättningen och för att få bättre ekonomi i de verksamheter som finns inom turistbranchen. Turistverksamheten har rätt stor regionalpolitisk betydelse i många gränsområden, som kan komma att drabbas av den här speciella typen av avgifter. Inte minst i den del av landet som jag kommer ifrån, norra Bohuslän, har de förändrade relationerna mellan Norge och Sverige när det gäller priser medfört en kraftigt ökad busstrafik över gränsen med inköpsresor, vilket naturligtvis också har medfört ett kraftigt uppsving för handeln. Jag vill säga att främsta skälet till att sysselsättningen har förbättrats i området är de prisrelationer som för närvarande råder. Jag kan ha förståelse för att staten har behov av att få ökade inkomster men vill slå fast att den typ av avgift som vi nu talar om är klart negativ för turism och näringsliv. Såväl turistrådet som de regionala organisationerna har engagerat sig för att försöka få fler av kontinentens bussföretag att ha Sverige som ett resmål, och här finns inga stora marginaler, utan det är tvärtom en mycket hård konkurrens som vi har att kämpa med. Jag beklagar därför att regeringen har bestämt sig för att tullverket nu skall göra extra debiteringar. Om man skall se till att tullverket får ökade inkomster, hade mitt önskemål faktiskt varit att den speciella avgiften inte skulle knytas till vissa tider utan att samma avgift skulle tas ut oavsett när gränsen passeras.
Fru talman! Det förhåller sig inte så, vilket måhända någon kunde tro som lyssnade till Karl Erik Eriksson, att tullverket i dag går med vinst och att pengar som kommer in om man inför en avgift tillfaller statskassan. Tullverksamheten kostar mycket stora belopp, och även om vi här bara skall täcka de extra kostnader som är förenade med visst slag av verksamhet, så vägrar jag att betrakta det som en skatt. Den här typen av avgifter finns i många länder, och ingen har kommit på idén, därför att det är sammankopplat med tullförrättning, att en avgift för en särskild prestation, utförd utanför ordinarie arbetstid och på särskilda förrättningsplatser, skulle ha karaktären av en skatt. Så den debatten tycker jag inte är särskilt fruktbar. Karl Erik Eriksson frågar om vi inte har tänkt igenom någonting sedan vi började tala om ökad avgiftsfinansiering. Vi har tänkt ganska mycket, men vi harinte tänkt färdigt. Framför allt är det på det sättet att det är tullen som har uppdraget och arbetar med förslaget. Sedan vill jag säga att den här diskussionen föranleder en mera principiell reflexion. Både centern och folkpartiet är tillsammans med moderaterna övertygade om att det måste ske en ökad avgiftsfinansiering av offentliga tjänster, att det skall vara bättre marknadsanpassning och mindre behov av skattefinansiering. Det är en princip som man har ställt sig bakom åtskilliga gånger, även här i riksdagen. Men nu går det inte, lika litet som förra gången en avgift aktualiserades, nämligen avgift i samband med förlossningsvård. Kjell Mattsson är ganska typisk för hur man resonerar. Man har full förståelse för att staten behöver inkomster, och avgifter är nog bra men inte här. Här går det inte, liksom det inte heller gick på BB. Vi lyssnar till alla synpunkter som kommer in i det här sammanhanget, antingen det är massiva protester eller mera försynta påpekanden av det slag som framförs från riksdagens talarstol, och vi skall göra vårt bästa för att se till att det förslag som kommer och de avgifter som skall fastställas tillfredställer de principer som vi har ställt upp i uppdraget till generaltullstyrelsen.
Fru talman! Finansministern och jag har olika uppfattning om huruvida detta är en skatt eller inte, och den debatten är inte särskilt fruktbar, säger finansministern. De må vara hänt, men det är inte heller särskilt fruktbart att ställa frågor till finansministern. Jag har ställt tre konkreta frågor, men finansministern har bara sagt att han inte svarar på dem. Jag tycker det hade varit värdefullt om finansministern i detta läge hade lämnat något svar på frågan vilka effekter denna tullförrättningsavgift får för den enskilda medborgaren i gränstrakterna, som åker över gränsen på kvällar, nätter och helger och får vara med att betala denna avgift. På vilket sätt kommer avgiften att tas ut? Jag utgår ifrån att ni ändå tänkt så pass långt i departementet innan ni kom med detta förslag. Detta drabbar ju inte ett fåtal. 60 96 av transporterna sker på annan tid än mellan 7 och 16. Vi strävar efter att få en så livlig och öppen gränshandel som möjligt och med så litet restriktioner som möjligt. Det är ändå på det viset att denna gränshandel i mycket stor utsträckning sker på lördagar och på helger. Finansministern säger: Det är märkvärdigt — när vi föreslår inkomstförstärkningar, då säger ni nej. Men effekten av det nu aktuella förslaget, herr finansminister kommer ju att bli negativ. Det hämmar turismen och det hämmar gränshandeln. Det tror jag Kjell-Olof Feldt innerst inne ger mig rätt i. Det enda positiva och det enda fruktbara i denna debatt tycker jag är att finansministern säger att han skall fundera på protesterna. Tack för det! Det bådar i varje fall något så när gott.

Fru talman! Om finansministern hade låtit bli att följa sin i förväg uppgjorda argumentering och i stället koncentrerat sig på att lyssna på vad jag sade hade han inte funnit något underlag för påståendet att vi har sagt att man på detta område inte kan ha ökade avgifter. Jag kritiserade den typ av avgifter som man nu inför — att den gäller för vissa tider på dygnet. Jag sade att om man vill ha den här inkomstförstärkningen för tullverket, borde man i så fall ta betalt dygnet runt och året om. Jag instämmer i vad Karl Erik Eriksson säger, att det speciellt för gränstrakterna är en felaktig metod som kommer att skapa mycket irritation. Tullen betraktas ju inte av resenärerna som någon service. Den uppfattas som ett hinder i trafiken. Det är en verksamhet som drivs för staten när den kontrollerar vad som förs över gränserna. Den resenär som varit över gränsen och bara handlat det han har rätt att handla kommer att finna denna kontroll och den ökade kostnaden ytterligt enerverande. Kjell-Olof Feldt hävdar att vi i den ekonomiska politiken motsatt oss vissa avgifter som socialdemokraterna föreslagit. Jag kan säga att då kan vi ta varandra i hand och säga vi är lika goda kålsupare allihop. Finansministern och hans parti vill ju heller aldrig gå med på några av de förslag vi har.
Fru talman! Det är inte bra om vi skulle ha en riksdag full av kålsupare. En sådan riksdag borde vi inte ha. Karl Erik Eriksson kräver besked om vilka effekter på turism och gränshandel dessa avgifter skulle få. Men det svaret kan ju inte lämnas förrän man vet hur avgifterna är utformade. Detta är ett uppdrag till generaltullstyrelsen att lämna ett förslag till taxa och hur avgifterna skall utformas. Jag vill bara peka på att generaltullstyrelsen har i uppdrag att samråda med Sveriges turistråd och med näringslivet för att undvika negativa effekter av dessa avgifter. Sedan anser jag det helt obestyrkt att varje slag av avgift skulle ha hämmande effekter på gränshandeln i Värmland. Det är så billigt att handla i Sverige jämfört med att handla i Norge, att folk kommer att åka hit även om det kostar någon krona till.
Fru talman! Jag har inte begärt att finansministern skall lämna ett besked om vilka effekter detta får. Jag har bara bett om svar på mina frågor. Jag undrar om finansministern verkligen läst de tre konkreta frågor som jag har ställt och som har betydelse för den enskilde resenären. Nog måste väl finansministern förstå att människor som hör statsråd och andra politiker tala om öppna gränser och om att man skall ta bort hinder och som samtidigt finner att nya hinder införs vill veta vilken effekt detta får för dem själva. Jag tycker att det hade varit hederligt om finansministern hade svarat på de frågorna i stället för att säga att jag bett att få veta vilka effekterna blir.